Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ett enhälligt riksdagsbeslut avseende högsta tillåtna hastighet på motorvägar och motortrafikleder effektueras. Bakgrunden till frågan är Trafiksäkerhetsverkets beslut år 1989 att av miljöskäl sänka hastighetsgränsen från 110 km tim. Trafikutskottet tog upp denna fråga i sitt betänkande angående trafiksäkerhet och trafikföreskrifter m.m. . Där konstateras bl.a. att sänkning av hastighetsgränsen vinner allt mindre förståelse främst då antalet personbilar som har katalysatorrening av avgaserna ökar fortlöpande. Enligt utskottet var det dags för en omprövning av Trafiksäkerhetsverkets beslut och att denna omprövning skulle komma till stånd utan att riksdagen behöver ta något initiativ härför. Utskottet har inte beslutat att hastigheten skulle återgå till tidigare gällande förhållanden, vilket Sten Andersson i Malmö påstår i sin fråga. Trafiksäkerhetsverket har omprövat detta beslut i enlighet med Trafikutskottets betänkande. Den 10 Vad gäller övriga vägar har ingen prövning skett ännu då Trafiksäkerhetsverket avvaktar den proposition om trafiksäkerhet som jag avser att föreslå regeringen under vintern. Denna proposition kommer bl.a. att behandla hastigheterna på våra vägar.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Men här måste nog föreligga någon form av missuppfattning, Det är min bestämda uppfattning att riksdagens trafikutskott fullt enigt tillstyrkte och sedan kammaren beslutade att det skulle ske en återgång till de hastighetsgränser som gällde på motorvägar och motortrafikleder före beslutet Jag ber om ursäkt om jag i onödan har tagit statsrådets tid i anspråk. Men jag är inte säker på att jag har helt fel i den här frågan. Bakgrunden är beslutet att sänka farten av miljöskäl på de definitivt säkraste vägarna i hela Sverige, dvs. 90 km/tim. på mycket dåliga vägar, där sänkning av hastigheten av miljöskäl hade varit mer befogad. Det är inte som statsrådet säger att det är fråga om minskad förståelse, utan det är obegripligt för många människor att denna situation råder. Men om jag har fått fel svar här i dag kommer jag att återkomma i denna fråga. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga med tanke på det sista statsrådet sade i sitt svar, nämligen att en proposition skall läggas fram som skall behandla frågan om hastigheterna på våra vägar. Går det att få ett förhandstips om att hastighetsgränsen på motortrafikleder skall höjas från 90 till de 110 som gällde tidigare på dessa jämfört med andra mycket säkra vägar?
Fru talman! Sten Andersson i Malmö har en ödmjuk hållning, och det är trevligt. Det är inte så vanligt i dessa sammanhang. Jag skall trösta Sten Anderssom med att säga att han inte har missförstått detta. I trafikutskottets betänkande konstaterar man att det är dags att sänka hastigheterna över hela linjen, inkl. på de motortrafikleder som Sten Andersson nämner. Men Trafiksäkerhetsverkets beslut gällde i första vändan enbart motorvägarna. Endast några få av dem nära stadskärnorna har av trafiksäkerhetsskäl fått sänkta hastighetsgränser till 90 km/tim. Jag tror att både Sten Andersson och jag kan vara överens om att det på de delarna av de aktuella motorvägarna verkligen finns trafiksäkerhetsskäl. Det gäller närmast Stockholm i t.ex Sollentuna, där det ofta är mycket tät trafik. Frågan om motortrafiklederna kommer att behandlas i propositionen. Där kommer en helt ny strategi i vidare bemärkelse för trafiksäkerheten och ett antal konkreta åtgärder att föreslås. Bland dessa förslag kommer det att finnas en samlad syn på hastighetsgränserna på våra vägar. Det finns ett antal olika åsikter om detta. En åsikt har uttryckts i den s.k. trafikpolisutredningen, som har lagts fram av förre landshövdingen Göte Fridh. Det finns även andra synpunkter. Vi skall ta till oss av dessa åsikter och sedan lägga fram ett samlat förslag. Då kommer också förslagen om motortrafiklederna att behandlas. Jag är inte beredd, fru talman, att lämna några förhandsbesked om utgången av denna fråga.
Fru talman! Det är tur att mitt minne inte är så dåligt som jag inledningsvis trodde att det var. Det visade ju sig att det jag påstod i min fråga var korrekt -- och som jag påstår i en motion som skall behandlas i utskottet om ett antal dagar -- nämligen att en enig riksdag har begärt en återgång till de hastighetsgränser som gällde före 1989. Jag tycker att Trafiksäkerhetsverket skall effektuera detta och inget annat. Trafiksäkerhetsverket skall inte sitta och ''peta'' i detta. När denna kammare, som är Sveriges högsta beslutande organ, sagt en sak, skall inte en myndighet, även om den ibland kan kallas för en expertmyndighet, åsidosätta ett beslut. Det handlar om bristande respekt för riksdagen.
Fru talman! Sten Andersson har fel i en mycket väsentlig sak: riksdagen har icke uttalat sig i denna fråga. Jag läser ur trafikutskottets betänkande, där det skrivs på följande sätt: Utskottet förutsätter att en omprövning av detta beslut skall komma till stånd utan att riksdagen behöver ta något initiativ härtill. Jag har all respekt för trafikutskottet, jag samarbetar med detta utskott dagligen, men jag vill trots det inte upphöja det till Sveriges högsta beslutande organ.
Fru talman! Jag sade inte att trafikutskottet var Sveriges högsta beslutande organ, utan att riksdagen var det. Det är trots allt en viss skillnad. Om nu ett expertutskott i riksdagen förutsätter att underlydande verk eller myndigheter skall vidta vissa åtgärder, tycker jag att dessa skall vidta exakt de åtgärder som de förutsätts vidta sedan denna kammare har beslutat om det. Om det sedan visar sig vara ett felaktigt beslut, får vi står för det, inte myndigheten. Jag tycker -- och jag står för det -- att detta är, herr statsrådet och fru talman, att desavouera riksdagen. Någon betydelse borde den trots allt ha i dessa sammanhang.
Fru talman! Nu är vi på väg att glida in i någon sorts gråzon mellan ett filosofiskt resonemang och en tolkning av regeringsformen. Jag tror ändå, att även om det hade förelegat ett riksdagsbeslut, hade det beredande organet utformat den konkreta politiken på detta område. Både Sten Andersson och jag kan med tillförsikt se fram mot den proposition som inom en snar framtid skall läggas på riksdagens bord.
Fru talman! Mycket har jag blivit kallad för, men för första gången för filosof. Jag bugar mig för det också. Jag tycker ändå att statliga myndigheter så långt det praktiskt taget är möjligt skall rätta sig efter de beslut som fattas av Sveriges riksdag.
14.30 kommer följande statsråd att närvara: vice statsminister Bengt Westerberg, kulturminister Hörnlund, utrikesminister Margaretha af Ugglas och kommunikationsminister Mats Odell. Vice statsministern besvarar övergripande och allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Fru talman! Rune Evensson har frågat mig om jag vill medverka till att den kompetens m.m. som i dag finns på Teli Företagssystem AB i Vänersborg tas till vara i den framtida utvecklingen. Teleinvestkoncernen. Att bedöma den affärsmässiga strategin för Teli Företagssystem AB är en sak för ledningen i bolaget och i Teli AB. Ytterst är det Televerkets ledning som beslutar om strategin för bolaget. Inom Kommunikationsdepartementet pågår för närvarande en analys av vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att få till stånd en fungerande konkurrens på marknaden för företagsväxlar. Resultatet av denna kan komma att påverka Teli AB:s framtida affärsmöjligheter. Enligt min åsikt är det en uppgift för regering och riksdag att arbeta för att konkurrensen på telemarknaden främjas. Statsmakterna bör däremot inte ta ställning till hur verksamheten i Televerkskoncernen bedrivs, eftersom det är en affärsmässig fråga som verkets ledning ansvarar för.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan är ställd mot bakgrund av den oro som nu råder i Teli i Vänersborg, där 138 personer har varslats om uppsägning. Frågan är också ställd utifrån det faktum att staten som ägare till Televerket har en viktig roll i sammanhanget. Televerket är både ägare, kund och affärspartner till Teli. Den löntagarkonsult som har studerat verksamheten säger att det inte är troligt att verksamheten i nuvarande form kommer att bestå. All verksamhet måste ju ständigt omprövas. Telis kärnverksamhet kommer att möta en allt intensivare konkurrens. Det ökar trycket på effektiva lösningar. Avtalen mellan Teli och Televerket är ålderdomliga och återspeglar det förhållandet att Teli är ett serviceorgan åt Televerket. Friheten med bolagiseringen har det inte märkts mycket av. Det kan vara både positivt och negativt: positivt därför att knytningen till Televerket har gett en viss produktion, negativt därför att en affärsmässig utveckling hämmas. Företaget är inte i någon akut kris, så någon orsak till panikåtgärder finns inte. Företaget går med vinst, vilket inte precis underlättar förståelsen för de lagda varslen. Nu skall man naturligtvis inte invänta en akut kris, om en omorganisation behövs. Tvärtom behöver alla möjliga alternativ diskuteras både internt och med Televerket. Annars finns det en risk för att verksamheten långsamt förtvinar. Telis i Vänersborg verksamhet har en lång tradition. Denna tradition måste man bygga vidare på i någon form. Det finns ett stort kunnande hos den personal som arbetar inom företaget. Det måste tas till vara. Det finns ett gott klimat vid Teli i Vänersborg. Bygd och myndigheter ställer upp för företaget. Därför tycker jag att det är viktigt vad kommunikationsministern har för uppfattning i denna fråga. Kommer Teli i Vänersborg att vara kvar, utvecklas och kanske få en alternativ produktion om den nuvarande tillverkningen behöver flyttas? Någon uppfattning har väl ändå kommunikationsministern i denna fråga.
Fru talman! Teli i Vänersborg tillverkar televäxlar framför allt för företag samt större växlar. Företaget har genomgått en strukturell förändring, som innebär att man övergår från tillverkning av mekaniska växlar till tillverkning av elektroniska växlar. Bara det faktum att det pågår en teknikutveckling innebär att det går åt betydligt mindre arbetskraft till att tillverka samma antal linjer som tidigare vid tillverkning av mekaniska växlar. Det pågår alltså olika processer för närvarande -- dels pågår en teknisk utveckling som i sin tur innebär en mindre personalintensiv produktion, dels ökar konkurrensen. Jag kan nämna i sammanhanget att de MD-växlar som tillverkas i Vänersborg motsvarar ungefär 60 000 telelinjer per år. Ericsson har en fabrik i Karlskrona som tillverkar samma sorts växlar, men där har man en produktion som innebär ungefär 750 000 linjer per år. Teli har också en förvisso marginell tillverkning på licens av en växel från företaget Northern Telecom. Det är svårt att svara på den fråga Rune Evensson ställde till mig, om Teli kommer att finnas kvar och om det kommer att finnas en alternativ produktion. Jag kan säga som så att det i mycket stor utsträckning beror på ägarna och de anställda -- om det finns kreativitet och konkurrenskraft. Det är i första hand detta som kommer att fälla utslaget.
Fru talman! Förra onsdagen fördes centrala förhandlingar om uppsägningar. De strandade, och varslen gällande 138 människor sätts nu i kraft. År 1988 var där över 1 000 personer anställda, i dag bara 160. Man är alltså rädd för att det, om det blir ytterligare nedskärningar, kommer att vara inledningen till att företaget läggs ner. Man skall komma ihåg att Teli är det största företaget i Vänersborg. Teli är etablerat på många ställen runt om i Sverige, och verksamhet kan alltså lätt förflyttas mellan olika delar av landet. Jag har i sammanhanget talat om kompetensutveckling vid Teli i Vänersborg. Jag tycker att företaget har en intressant framtid med utvecklings och avknoppningsmöjligheter. Kommer propositionen i fråga att ta upp Telis i Vänersborg situation?
Fru talman! Rune Evensson beskriver situationen med minskande antal anställda vid fabriken. Man skall komma ihåg att ovanpå de två faktorer som jag nämnde tidigare -- teknikutveckling och ökad konkurrens -- är vi nu inne i den djupaste lågkonjunktur som vårt land har varit med om sedan början av seklet. Det gör naturligtvis att företagen är mycket restriktiva med att handla upp exempelvis nya televäxlar. Det påverkar ytterligare situationen vid Teli i Vänersborg. Jag kan inte svara på Rune Evenssons fråga om tidpunkten. Jag kan bara säga att vår ambition är att lägga fram ett förslag till telelag inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi har också ett förslag om en bolagisering av Televerket, som riksdagen kommer att få ta ställning till.

Fru talman! Christina Linderholm har frågat mig hur miljökonsekvenser av olika alternativa handlingslinjer bedöms när viktiga beslut som påverkar storstadsmiljön bereds inom departementet. Bakgrund till frågan är att flera olika ärenden som berör storstadsmiljön för närvarande behandlas inom kommunikationsdepartementet, bl.a. Ett mål för trafikpolitiken är att minska trafikens negativa miljöpåverkan. Det är därför viktigt att redan i planeringsskedet belysa flera handlingsalternativ. Miljökonsekvensbeskrivningar av dessa alternativ utgör därför den del av planeringsarbetet som framför allt syftar till att minimera miljöpåverkan. En omsorgsfull planering syftar till att försöka finna en godtagbar avvägning mellan framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Riksdagen antog våren 1991 nya riktlinjer för den svenska miljöpolitiken, som även inkluderade riktlinjer för hur man skall utveckla miljökonsekvensbeskrivningar. Inför alla beslut om investeringar i vägar, järnvägar och storstadssatsningar skall miljökonsekvensbeskrivningar genomföras. Miljökonsekvenserna skall relateras till de nationellt fastlagda miljömål som riksdagen har antagit och även till de miljömål som riksdagen beslöt för storstädernas miljökvalitet år 1991. Bedömningsgrunderna är alltså desamma inom hela regeringskansliet. För att möjliggöra för riksdagen att ta ställning till hur investeringar i trafikens infrastruktur skall inriktas har jag för avsikt att återkomma till riksdagen med en redovisning av konsekvenserna av olika handlingsvägar. Denna redovisning kommer att belysa hur alternativa investeringsinriktningar påverkar de olika trafikpolitiska delmålen. En sådan redovisning kommer att innehålla bl.a. en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. Ärenden som prövas enligt naturresurslagen bereds av miljöministern i samråd med mitt departement.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag känner mig något lugnare nu än jag gjorde innan svaret lämnades. Det råder inte några tvivel om Centerns inställning till utbyggnad av trafikleder. Vi anser att dessa inte behövs. Det finns skäl att se på andra och mer tidsenliga lösningar än gamla vägar. Vi i Centern har också klart för oss Ekerö kommuns inställning. Man har sagt nej till en väg både under och alternativt över öarna. Det handlar om den kommunala självstyrelsen och hur man ser på den. Det finns också ett ökande missnöje och en ökande undran bland invånarna i Stockholm när det gäller framför allt de områden som berörs av dessa leder. Det finns också en undran rent generellt bland ungdomar om hur man hanterar deras framtida miljö. Därför är det av särskild vikt att alla lagar som finns på detta område följs. Man skall alltså inte göra några ''short cuts'', utan man skall verkligen se till att det görs en ordentlig analys av effekterna på miljön. Jag har hört att man har inkommit med önskemål om snabbt besked angående statliga garantier för att sätta i gång projekteringen av vägbyggena, och att man därför har begärt dispens från naturresurslagen. Jag har också fått veta hur landstingets majoritets ser på det kommunala självstyret. Man vill köra över bl.a. Ekerö kommun, vilket är något märkligt. Jag undrar om kommunikationsministern har något lugnande besked att ge angående de statliga garantierna och dispensen från lagstiftningen.
Fru talman! Låt oss uppehålla oss litet grand vid Linderholm inte tycks gilla. Denna överenskommelse har ju ändå träffats den 23 januari 1991 genom förhandlingar mellan en absolut majoritet av dem som kommuninnevånarna har valt. Det är alltså en representativ demokrati som har fungerat i detta sammanhang. Syftet med Dennisöverenskommelsen är ju att samordna åtgärder för att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling av Stockholmsregionen. Den här överenskommelsen krävde att alla de ingående partierna gav upp vissa delar av sina hjärtefrågor för att åstadkomma en helhet som skulle vara bra för denna region, framför allt ur miljösynpunkt. Dennisöverenskommelsen, Stockholms innerstad år 2000 kommer att minska med ca 35 % jämfört med om man inte hade genomfört detta. Jag tycker att det finns anledning att komma ihåg det. När vi talar om de olika planeringsprocesser som pågår i regeringskansliet, vill jag säga att den redovisning som jag kommer att göra framöver bygger på att vi skall redovisa ett antal vad jag vill kalla extrempunkter mellan olika målsättningar som finns när vi skall genomföra planering. Det handlar om miljö, regional balans och framkomlighet. Om det är miljön som man så att säga vill optimera, kommer den allra största delen av satsningarna att göras just i storstadsregionerna. Det är alltså en effekt om det är miljön som man skall fokusera. Om det är den regionala balansen, kommer man kanske att göra satsningarna på annat håll. Om det är framkomligheten, kanske det också blir en något annan profil på detta. Jag skall alltså redovisa detta för kammararen, förhoppningsvis under mars månad.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det är lugnande att vi skall få en ordentlig redovsining. Om regeringen tänker komma med några förslag som inte följer nu gällande lagstiftning, hoppas jag att de kommer att föreläggas riksdagen i vanlig ordning. Det är nämligen detta som är oroande. Hur den representativa demokratin fungerar i vissa fall kan man diskutera. I detta fall handlar det om att ett antal herrar har suttit i mycket slutna rum och diskuterat sig fram till en kompromiss. Vi kan notera att de röstande i det senaste valet inte var lika övertygade om dessa partiers förträfflighet som Mats Odell tycks tro. Både i området omkring Västerleden och i området kring Österleden var det ett betydligt större antal människor än i andra områden i staden som röstade på de partier som var emot vägutbyggnaderna. Det kan vara ett tecken på att det finns skäl att fundera på detta. Jag undrar fortfarande, kommunikationsministern: Hur blir det med de statliga garantierna? Kommer regeringen att ge några innan man har gått igenom dessa miljökonsekvensanalyser?
Fru talman! Det är litet märkligt att Christina Linderholm tycks förutsätta att regeringen skall lägga fram förslag som står i strid med gällande lagstiftning. Något sådant förekommer inte. Jag tycker att vi kan utmönstra den delen ur debatten. Man kan ha olika synpunkter på den demokratiska processen. Den kan ske i slutna rum, tidigt på morgnarna och t.o.m. sent på nätterna. Jag har självt deltagit i överläggningar i Rosenbad under ett antal nätter. Vi kan diskutera den representativa demokratins olika skeden. Låt oss bara konstatera att de ingående partierna har gjort betydande uppoffringar för att åstadkomma en helhet. Jag tycker ändå att resultatet av valet är det som gäller. Jag tror inte att Christina Linderholm skall försöka ändra på den representativa demokratin genom att låta dem som bor i närheten av olika anläggningar som kommer i fråga tillmätas särskild vikt, utan vi måste följa de regler som gäller. När det gäller tidpunkten för olika beslut har jag inga upplysningar att ge i dag.
Fru talman! Det var kommunikationsministern som tog upp den representativa demokratin, inte jag. Jag hade tänkt hålla mig till regeringens miljöansvar. Jag måste åter säga att jag tar Mats Odells besked som ett löfte att det inte kommer att vidtas några som helst åtgärder som inte följer gällande lagstiftning, eftersom det har kommit propåer om det från Dennisförhandlarna. Sedan kan man fråga sig om man i detta sammanhang, när det gäller den representativa demokratin, skall bortse från den mycket stora majoritet av invånarna på Ekerö som är emot en
Fru talman! Jag börjar förstå vad Christina Linderholm syftar på. Hon tycks tro att en prövning enligt naturresurslagen är något som är givet. Det är det alltså inte, utan det är något som regeringen fattar beslut om. Vi har ett antal propåer om att vi inte skall pröva detta enligt naturresurslagen. Jag kan nämna ett annat stort projekt, nämligen bron över Ångermanälven, i dagligt tal Vedaprojektet, där vi har fått motsvarande propåer. Vi får alltså göra en samlad bedömning av detta. Olika projekt har kommit olika långt i sitt skede. Frågan är var i dessa skeden som det är rimligt att gå in och göra nya miljöprövningar, om det redan tidigare har gjorts omfattande miljöprövningar, exempelvis enligt plan och bygglagen.
Fru talman! Jag tar alltså för givet att det kommer att ske en miljöprövning av Österleden och Västerleden, eftersom några prövningar enligt plan och bygglagen tidigare inte har gjorts av dessa vägutbyggnader.
Fru talman! Regeringen har icke fattat beslut om huruvida några av dessa projekt skall prövas eller inte prövas enligt denna lag.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag är beredd att ta något initiativ till att minska de planerade avskedandena vid SJ Gods. SJ har i sin affärsplan för åren 1993--1995 beskrivit konkurrensen på transportmarknaden som utomordentligt hård. Kvalitetskraven är höga samtidigt som prisnivån är pressad långt under normal lönsamhet. Järnvägen har inte lyckats höja genomsnittsintäkten per tonkilometer under de senaste åren i löpande priser. Det betyder att intäkterna i fasta priser har sjunkit samtidigt som kostnaderna har ökat mer än normalt genom den höga inflationen under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Priserna har kommit att ligga på en så låg nivå att marknaden inte har varit beredd att acceptera i och för sig motiverade höjningar. Detta beror dels på konkurrensen från lastbilarna, dels på att järnvägen inte klarat att utveckla sig i takt med biltrafiken och därför inte kunnat motivera högre priser. Detta ställer nu mycket stora krav på SJ att omstrukturera verksamheten med fokus på områden där tåget är konkurrenskraftigt. Riksdagen har i 1988 års trafikpolitiska beslut gett styrelse och ledning i SJ i uppdrag att förbättra lönsamheten i koncernen och satsa på de delar av järnvägsverksamheten som har möjlighet att utvecklas positivt. För att trygga järnvägens långsiktiga överlevnad är rationaliseringar och omstruktureringar oundvikliga.
Fru talman! Jag får tacka för svaret.

Nu är situationen helt annorlunda. Vi har ju en lågkonjunktur då mängden gods minskar och då även viljan att betala för transporter minskar. När vi åter får en högkonjunktur kan det bli på det sättet att SJ har frånhänt sig kapacitet att ta hand om den ökande mängden godstrafik som så småningom väntas. Det innebär ju inte heller någon besparing för staten att så att säga ta över 200--300 personer på sitt andra konto, dvs. det som gäller arbetslösheten, Samhällets totala besparingar av dessa avskedanden är således tämligen begränsade. Mot denna bakgrund, lågkonjunkturen och frånvaron av reella besparingar, tycker jag att det inte hade varit i vägen att regeringen hade tagit något initiativ för att dämpa SJ Gods aktiviteter på detta område.
Fru talman! Det vore orimligt att ålägga SJ att överta en del av det arbetsmarknadspolitiska ansvaret samtidigt som järnvägen skall vara konkurrenskraftig gentemot andra transportslag. Både Bengt Hurtig och jag vill ju ändå främja SJ som en konkurrenskraftig och miljövänlig gren av det svenska transportsystemet. Därför är det viktigt att vi hjälps åt med att skapa sådana förhållanden att järnvägen blir konkurrenskraftigare. Det pågår en mängd aktiviteter i den riktningen. SJ drar ett tungt lass för att åstadkomma de här förbättringarna när det gäller konkurrenskraften. Jag vill gärna peka på kombitrafiken som ett område där positiva utvecklingstendenser så att säga är på gång. Men även detta kräver olika typer av åtgärder, inte minst sådana som Bengt Hurtig kanske av ideologiska skäl har svårt att tänka sig -- jag vet inte riktigt, men jag har för mig att det är så. Det kan exempelvis vara en bolagisering av verksamheten, som gör att man kanske t.o.m. får ett breddat ägande. Det handlar då om att det går att sälja ut vissa delar av det här för att få in nya aktörer som kan skapa en bättre mix av ägandet och skapa förtroende när det gäller de lastbärare som finns på vägarna och som skall upp på järnvägarna. Fru talman! Det krävs alltså en mängd olika åtgärder för att på sikt åstadkomma att fler arbetstillfällen kan skapas också inom SJ och då även i den norra delen av vårt land.
Fru talman! Vi kanske inte tror att en uppsplittring av järnvägssystemet på det sätt som gällde för 30, 40 eller 50 år sedan egentligen är något större framsteg. Men det är en helt annan fråga. Riksdagen har bidragit till att SJ Gods möjligheter undergrävts när det gäller att utveckla just kombitrafiken genom att man har plockat bort det utvecklingsbidrag om 450 miljoner kronor som utlovades i 1988 års trafikpolitiska beslut. Det är en av förklaringarna till att man måste vidta de här drastiska åtgärderna. Jag vill också peka på att EG:s kommissionär för transporter och godstrafik, Karel van Miert, säger: Vi kan tänka oss skattelättnader och subventioner för kombitrafiken för att göra den attraktiv. Detta säger han just i SJ Gods egen tidning. En generalplan för kombitrafiken på landsväg, järnväg och inre vattenvägar kommer att läggas fram före årsskiftet. I våra grannländer söderöver är man alltså beredd att vidta ekonomiska åtgärder just för att stimulera övergången till kombitrafik. Men här ser vi i ett snävt konkurrensperspektiv på de här problemen.
Fru talman! Jag tycker att det vore fel att beskriva den politik som riksdagen har lagt fast som snäv och kortsiktig. Det är en framsynt modell för utvecklingen av järnvägen som Sverige har valt. Vi har skilt infrastrukturhållaren, alltså Banverket, från operatören, i det här fallet Statens järnvägar. Det lägger grunden för en ökad konkurrens också på spåren. Bengt Hurtig kan bara se hur det har gått på flygsidan efter avregleringen. Det har blivit både sänkta priser och ett ökat utbud. Vi tror att samma utveckling är att vänta på järnvägssidan.
Fru talman! Jag tror att vi skall akta oss för att dra paralleller med flyget, därför att dess infrastruktur ser annorlunda ut. Håller kommunikationsministern, som ju är en EG-vänlig minister, med Karel van Miert? Denne säger ju: Vi kan tänka oss skattelättnader och subventioner för att få i gång kombitrafiken.
Fru talman! Jag vet inte hur jag skall tolka Karel van Miert. Han är ju inte här, och jag vet inte i vilket sammanhang han har gjort nämnda uttalande. Jag vet alltså inte om han med det han har sagt menar att man i EG är beredd att subventionera eller om han är beredd att släppa fram sådana här subventioner inom de olika i EG ingående nationerna. Eftersom jag inte vet vad han har sagt, vill jag inte göra någon tolkning.
Fru talman! Jag kan konstatera att Karel van Miert tydligen inte har samma snäva syn på konkurrensperspektivet som vi har kunnat notera att regeringen har i dag. Jag tror att vi måste se betydligt vidare och i ett samhällsekonomiskt perspektiv just på utvecklingen av godstrafiken på spåren.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att SJ lägger ner eller begränsar öppethållandet vid stationerna i Åmål, Vänersborg och Trollhättan. I enlighet med 1987/88 års trafikpolitiska beslut skall järnvägen ges förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. För att uppnå detta beslutades bl.a. att SJ skulle delas i ett banverk med ansvar för infrastrukturen och ett affärsverk som på kommersiella grunder skall bedriva tågtrafik. I arbetet med att bedriva en konkurrenskraftig tågtrafik måste SJ bl.a. ta ställning till vilka stationer som behövs och vilka öppettider dessa stationer skall ha. Jag anser att endast ett starkt och konkurrenskraftigt SJ, som självständigt får fatta de strategiska besluten om bl.a. vilka stationer som skall finnas kvar, är en förutsättning för att tågtrafiken skall klara sig i konkurrensen med andra transportslag. Det är således SJ självt som måste avgöra vilka stationer som skall finnas kvar i Älvsborgs län och när dessa skall ha öppet.
Fru talman! Jag får väl börja med att tacka statsrådet för svaret. De senaste veckorna har vi ju nåtts av flera negativa nyheter när det gäller järnvägstrafiken i vår region. Det har förts fram förslag om att stationerna i Åmål, Vänersborg och Trollhättan skall läggas ner eller att öppethållandetiderna skall minskas. Det förs också diskussioner om att trafiken Göteborg-- Karlstad inte skall gå genom Dalsland och Från regionens synpunkt är det naturligtvis helt oacceptabla förslag. Jag vill betona att det här berör persontrafiken i mycket befolkningsrika regioner och att det skulle ha en mycket negativ inverkan på utvecklingsmöjligheterna framöver. Nog kan väl statsrådet säga att de här förslagen verkar orimliga. Nog kan han väl säga att det inte går att acceptera nedläggningarna av nämnda stationer och ett stopp av persontrafiken. Och nog kan väl statsrådet betona att vi i stället skall satsa på järnvägstrafiken, exempelvis genom att påbörja utbyggnaden av Norge--Väner-länken i regionen. Jag skulle vilja komplettera med följande frågor:
Fru talman! Självfallet önskar jag, Ingvar Johnsson, ett så finmaskigt nät som möjligt av ställen där människor kan köpa biljetter och där man kan åka miljövänligt så ofta som möjligt. Det är just det som är ambitionen med den svenska transportpolitiken. Problemet är att vi har en del nyckeltal som talar emot oss, nämligen att landet är mycket stort, att landet är mycket glest befolkat samt att järnvägstransporter karakteriseras så, att det måste vara en hel del folk som utnyttjar dem för att de skall vara lönsamma i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag tänker alltså inte bara i ett företagsekonomiskt perspektiv. Men jag måste säga att SJ har gjort ett fantastiskt imponerande arbete när det gäller att åstadkomma en modern järnvägstrafik i Sverige. Man arbetar i en mycket tung situation, inte minst med tanke på den djupa lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Jag tycker nog att Ingvar Johnsson går ut litet väl hårt här. Han skriver i sin fråga: ''Enligt uppgift i massmedia kommer SJ i sin kommande treårsplan att förorda nedläggning av stationer ---.'' Jag kan bara konstatera att det i den upplaga av SJ:s treårsplan som har nått oss på departementet inte finns några som helst sådana uppgifter. Jag vet inte varifrån Ingvar Johnsson har fått dem. Vi har i alla fall inte nåtts av några sådana uppgifter i den treårsplan som är en offentlig handling och som finns att tillgå bl.a. på vårt departement. Jag vill ändå, fru talman, peka på att det är SJ självt som skall göra denna bedömning. Statens järnvägar skall ju maximera sina intäkter för att kunna bedriva och utveckla verksamheten till fromma för människor som vill åka tåg.
Fru talman! Uppgifterna har inte dementerats, utan det har snarare bekräftats att det pågår förhandlingar i den här frågan. Statsrådet säger i sitt svar att järnvägen skall ges förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. Anser statsrådet att det går att uppnå sådana mål, om man förhindrar järnvägstrafiken från att utvecklas i stora regioner som omfattar 100 000 eller ännu fler människor, om man lägger ned järnvägsstationer i städer med 35 000--40 000 invånare och om man kraftigt begränsar öppethållandetider i städer med 50 000 invånare? Kan man göra sådana ingrepp och ändå leva upp till de mål som har satts upp för järnvägstrafiken?
Fru talman! Jag skall gärna tillstå att det ur ett normalt företagsekonomiskt perspektiv inte verkar vara lätt att förstå sådana åtgärder, men frågan måste ändå riktas till Statens järnvägar, som har ansvaret för den här verksamheten. Jag skulle naturligtvis önska att man har öppet så länge som behövs för att få tillräckligt många människor att åka tåg, så att järnvägen blir lönsam. Men jag vill ändå, Ingvar Johnsson, skjuta in, att staten satsar många miljarder för att få till stånd en bra infrastruktur. Vidare kommer det att genomföras en avreglering med sikte på flera operatörer. Vi räknar med att år 1995 ha introducerat i stort sett full konkurrens också på spåren. Det finns exempel bl.a. från länsjärnvägarna på att företag av typen Bk Tåg genom nya affärskoncept har ökat antalet resande med 35 % första året och ytterligare 5 % andra året. Jag tror att Ingvar Johnsson kan se fram mot att en avreglering skall kunna åstadkomma en förändring liknande den som har skett inom inrikesflyget.
Fru talman! Statsrådets uttalande att detta inte verkar bra -- jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen -- var bättre än det första svaret. Jag tycker ändå att statsrådet kunde ta ytterligare ett steg i sitt svar och säga att det är oacceptabelt att lägga ned så här stora stationer. Jag tror att det har en betydelse att statsrådet har en sådan åsikt och att han säger ifrån att detta inte är förenligt med målen för järnvägstrafiken. Jag tror att om tystnaden är för stor, upplevs det ute i regionen som ett svek mot kampen för att också i framtiden ha en bra järnvägstrafik.
Fru talman! Jag förstår att Ingvar Johnsson vill få mig att gå så långt som möjligt i denna fråga. Jag kan bara säga att jag förutsätter att SJ i sin planering ser till att det finns ställen där man kan köpa biljetter. Skulle man dra in möjligheten att köpa biljetter på dessa orter, är det självfallet oacceptabelt. Vilka lokaler som man väljer för detta kan vi inte uttala oss om på regeringsnivå. Jag måste ändå, fru talman, hålla fast vid den principiella uppfattningen att det är trafikföretaget i fråga som har det yttersta ansvaret.
Fru talman! Statsrådet säger att regeringen inte kan besluta om i vilka lokaler som biljetterna skall säljas. Men jag tror ändå att detta har en stor betydelse för hur människor kommer att uppleva 15 miljoner kronor och har återinvigts under det senaste året. Nu talar man om att den skall läggas ned. Detta upplevs inte som och kan inte vara rimligt. Det har sagts att vi inte skall dra ut alltför länge på frågedebatterna. Jag har upplevt att svaren allteftersom blivit mer och mer positiva. Efter ett tiotal repliker hade statsrådet kanske instämt med mig, men vi har väl inte tid för så många inlägg.
Fru talman! Ulla Pettersson har frågat mig om regeringen avser att med Sjöfartsverkets rapport om Gotlandstrafiken som grund lägga fram ett nytt förslag för riksdagen om högstprisregleringen och det s.k. Gotlandstillägget. Gotlandstrafiken'' har verket även undersökt högstprisregleringen för godstransporter med lastbil till och från Gotland och därtill hörande Sjöfartsverkets rapport är på remiss under hösten. Jag vill avvakta denna remissomgång innan jag tar ställning till förslagen i rapporten. Som bekant har ju riksdagen begärt en redovisning under hösten av regeringens ställningstagande i frågan om högstprisregleringen och Gotlandstillägget.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det var i och för sig inget anmärkningsvärt svar, men jag kan avslöja för kommunikationsministern att en totalt enig remissopinion på Gotland visat tummen ned för förslaget i det här stycket. Jag och övriga gotlänningar undrar på vilket sätt Sjöfartsverkets utredning har minskat osäkerheten i denna fråga. Trafikutskottet skrev i sitt betänkande nr 24 i våras att uppgifter har framkommit som har skapat osäkerhet om konsekvenserna för fraktpriserna och för Gotlands näringsliv av en avreglering, och beställde en utredning om detta. Jag är mycket besviken över vad som har kommit fram i denna utredning. Vi tycker inte att det är något nytt, utan att man står och stampar på samma ställe. Jag undrar därför hur regeringen tänker tackla situationen. Är statsrådet beredd att ta fram ett användbart underlag för att så småningom komma fram till ett ställningstagande i denna fråga?
Fru talman! Ulla Pettersson är besviken över utredningen. Det finns många i vårt land som är besvikna över utredningar av olika slag. Vad jag vill säga är att remissomgången pågår. Jag tror att Ulla Pettersson och jag kan förenas i slutsatsen att det är viktigt att alla remissinstanser får chansen att yttra sig. Jag kommer under hösten att redovisa resultatet av det som riksdagen har begärt. Jag vill också förtydliga mig och säga att jag innan något beslut fattas vill fortsätta den fruktbara dialog som vi har startat inte minst med alla intressenter på Gotland, inkl. Gotlands kommun.
Fru talman! Statsrådet säger att det är många som är missnöjda med utredningar. I det här fallet är det minst 57 000 personer, eftersom vi på Gotland är totalt eniga i denna fråga. Förra måndagen var ärendet uppe i kommunfullmäktige, och i går behandlade vi det i länsstyrelsens lekmannastyrelse. Där är enigheten total om att utredningen inte kan ligga till grund för att avskaffa högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Det har varit och är av ovärderlig betydelse för vårt näringsliv att vi kan hävda att transportkostnaden är egal. Det kostar inte mer att få en gotländsk morot till Stockholm än en morot från Mälardalen. Alla vet att fraktkostnaderna blir viktigare ju lägre förädlingsgraden är, och det handlar här mycket om jordbruksprodukter från Gotland. Det har gjorts många försök att lösa denna fråga, och inget har lyckats. Jag kan tänka mig att det helt enkelt inte går. Är statsrådet i så fall beredd att ta konsekvenserna av detta och låta högstprisregleringen vara kvar?
Fru talman! Nu ställer Ulla Pettersson en ny fråga, som i sig skulle kräva en sådan här förhatlig utredning. Jag tänker inte svara på den, eftersom jag i dagsläget inte har något underlag för att besvara den.
Fru talman! Jag kan då bara enträget be statsådet att se till att få det underlaget. Av vad jag har sagt framgår tydligt att jag inte anser att Sjöfartsverkets utredning är ett sådant underlag. Jag välkomnar statsrådets uttalande om att den fortsatta hanteringen kommer att ske i dialog med oss gotlänningar. Också det är något som vi saknat i utredningsarbetet.

Fru talman! Roland Sundgren har frågat mig om jag avser att ge SJ ett besked som underlättar dess beslut att utnyttja optionen på ytterligare 20 tågset av snabbtåget X 2000. Jag arbetar för att järnvägen skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra transportslag, och som jag tidigare nämnt är en förutsättning för detta att Statens järnvägar, i enlighet med 1987/88 års trafikpolitiska beslut, bedriver trafik på företagsekonomiska grunder medan Banverket ansvarar för infrastrukturen. Jag är medveten om de problem SJ står inför när det skall fatta beslut om ytterligare snabbtåg. Företagsekonomiska bedömningar i väntan på en avreglering av järnvägstrafiken i Sverige innebär svåra ställningstaganden. Min grundinställning är dock att SJ och ABB har ekonomiska förutsättningar att själva lösa frågan om snabbtågen.
Fru talman! Jag tycker att det är en oroväckande passiv inställning som kommunikationsministern visar upp. Jag hoppas att han är medveten om att han kan komma att gå till historien som den som lägger ned svensk järnvägsindustri, om han inte inom tre veckor på något sätt, i samråd med SJ, löser frågan om beställningar i det glapp som svensk järnvägsindustri nu befinner sig i. Det är fråga om ett produktionsglapp som skulle fyllas med X 2000 Frågan om de framtida regionaltågen håller på att utvärderas inom SJ. Konstruktionstiden för dessa mycket lämpliga, snabba och lätta tåg för Arlandabanan, för Mälarbanan osv. medför att de inte kan komma i full produktion förrän först omkring 1996. För att produktionen av dem över huvud taget skall kunna förläggas till Sverige måste nya order komma in under de närmaste veckorna. I annat fall kommer produktionen i Kalmar att läggas ned 1994 och i Örnsköldsvik redan samma år. En sådan utveckling kommer också att kraftigt påverka Västerås, Helsingborg och Surahammar. 1 500 jobb försvinner, och lika många hos underleverantörer på 100 orter i Sverige. SJ har haft kontakter med kommunikationsdepartementet, men där bollar man frågorna fram och tillbaks. Osäkerheten inför framtiden -- kommunikationsministern talar om avreglering och sådant -- gör det ju inte lättare för SJ att fatta beslut. Verkets planeringsförutsättningar försvåras ju härigenom i dessa sammanhang.
Fru talman! Roland Sundgren har fel på en mycket viktig punkt, ja, på flera punkter. Den viktigaste är att SJ icke har varit i kontakt med kommunikationsdepartementet och begärt någon assistans i denna fråga. Däremot har flera tillverkare, däribland ABB, varit i kontakt med departementet och vill att det skall göras ytterligare statliga insatser på det här området. Jag vill erinra om att Statens järnvägar i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut fick utomordentligt långtgående befogenheter för att uppfylla de krav som riksdagen ålade verket vid det tillfället. Man har exempelvis rätt att låna upp fullt tillräckliga medel med statliga lånegarantier till att beställa alla de tåg som man själv anser vara nödvändiga för att över huvud taget bedriva den verksamhet som man tror på. Jag har vid ett antal tillfällen sett hur SJ:s generaldirektör har visat kartor över alla de nya nät som man vill trafikera i vårt land. Jag tror därför att visionerna finns hos Statens järnvägar. Verket har de befogenheter som man behöver för att beställa alla de tåg som man anser sig behöva för sin framtida verksamhet.
Fru talman! SJ har, eftersom optionen gick ut i september, skäl som gör att man anser att optionen inte kan utnyttjas. Även om man kan låna pengar, har man ganska osäkra lönsamhetsförhållanden att ta hänsyn till. Nu har ju sträckan Stockholm-- Göteborg blivit en fullkomlig succé. Det finns en oro för sträckan Stockholm--Malmö, eftersom Banverket har en hel del investeringar att göra för att man skall kunna engagera sig i snabbtågen på den banan. Förutsättningarna är bättre när det gäller sträckan Stockholm--Sundsvall. Lika väl som man säger att det är samhällets ansvar att se till att vi får bra järnvägar genom Banverkets banor, är det viktigt att vi får moderna fordon som kan trafikera de här spåren.
Fru talman! En option är ett instrument för att inteckna t.ex. utrymmet i en trång produktionsprocess. Man vill försäkra sig om att det inte är helt fulltecknat med order, när man väl behöver en vara av något slag. Det faktum att optionstiden har gått ut i det här fallet innebär inte -- om jag har förstått det hela rätt -- att det är så trångt i ABB:s orderböcker att en senare beställning inte skulle kunna effektueras. Jag tror också att Roland Sundgren och jag kan enas om att ABB är ett internationellt företag, som säljer på många marknader. Bl.a. har man nu skeppat X2000 till USA, och man förutspår att förutsättningarna där är mycket goda för att kunna ta hem order när det gäller trafik på den amerikanska kontinenten. Jag tror, fru talman, att vi ändå måste konstatera att det är Statens järnvägar och ABB som har de ekonomiska förutsättningarna för att själva kunna lösa denna fråga.
Fru talman! ABB är ett internationellt företag, som har 14 tillverkande tågkoncerner i Europa. När nu orderingången sviktar i Sverige är det mycket lätt att strukturrationalisera, som det heter, och flytta tillverkningen till annat land. Det är riktigt, som kommunikationsminister Mats Odell säger, att företaget har en prototyp i Amerika och att det finns goda förutsättningar att få exportbeställningar från Amerika och Portugal och kanske också från Tyskland kanske -- eftersom det finns en samverkan där när det gäller snabbtåg. Likaså finns det stora order att vänta när det gäller Det är emellertid helt nödvändigt för svensk järnvägsindustri att under den här tiden -- i det här glappet -- få en order. I annat fall kommer alla de andra beställningarna om tre fyra år att hamna i utländsk industri.

Fru talman! Olle Schmidt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Sturups flygplats får del av de extra medlen i krispaketet. Som frågeställaren känner till innefattar den av regeringen träffade krisöverenskommelsen med Socialdemokraterna att 1 miljard kronor skall avsättas innevarande budgetår för sysselsättningsskapande investeringar i affärsverken. Dessa medel kommer emellertid att fördelas i ''anbud'' mellan myndigheterna efter hur väl olika projekt följer den allmänna inriktningen om tillväxt och sysselsättningsskapande åtgärder. Därför kan vare sig jag eller någon annan minister gå in på detaljer om hur dessa medel skall fördelas närmare mellan och inom de olika affärsverkens ansvarsområden.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var skönt att kommunikationsministern kom väl ned från flygturen häromveckan. Den här frågan kan verka något marginell. Den är ställd utifrån de tidigare diskussioner som kommunikationsministern och jag har haft i den här kammaren. Sturup är en viktig flygplats för Skåne och för södra Sverige, och det är viktigt att infrastrukturen fungerar. Det finns en påtaglig oro -- jag tror kommunikationsministern är medveten om den -- för att alltför många av de infrastruktursatsningar som vi nu är beredda att göra läggs någon annanstans än i södra Sverige. I en artikel i våras i Dagens Industri finns en karikatyr på kommunikationsministern med uppmaningen: Bygg där det lönar sig bäst och där det ger bäst utveckling för hela vårt land! Under min sommarvila -- om den nu var en sådan -- fick jag väldigt ofta höra att man både från riksdagens sida och från regeringens sida ofta glömde bort den södra landsändan. Därför ställde jag den här frågan. Vi kan här komma i gång med projekt omgående. Sturup står berett. Den första etappen är redan gjord. Avregleringen har medfört att inrikesflyget har ökat med 18 % i år. Det är mycket glädjande, och det tackar vi för. Nu behöver vi emellertid gå vidare både när det gäller fraktflyget och när det gäller bättre terminalbyggnader. För detta behövs också stöd och hjälp, och att då få det här beskedet är inte tillfredsställande. Mina tidigare erfarenheter av infrastruktur och sysselsättningssatsningar är att varken Vägverket, Luftfartsverket eller någon annan kan svara på frågan varför alla planerade satsningar för Skåne föll bort i slutänden och satsningarna i stället hamnade utmed Norrlandskusten eller i Norrlands inland. Jag har ställt frågan för att kommunikationsministern skall få möjlighet att reagera redan nu.
Fru talman! Jag reagerar verkligen på detta, därför att i det här fallet har Olle Schmidt faktiskt fel -- även när det gäller en del andra saker. I det senaste paketet i budgetpropositionen fick -- om jag inte missminner mig -- den södra regionen ca 200 miljoner kronor. Dessutom är ett antal projekt på gång i Skåne. Jag tänker då inte på Öresundsförbindelsen, som i sig är ett mycket stort projekt, utan jag tänker på bl.a. större byggnationer runt Hässleholm, E 22:an och andra vägar i den regionen. De är väldigt stora infrastrukturella projekt utöver de satsningar som Totalt under detta budgetår så har regeringen trots allt satsat 13 miljarder kronor, eller kommer snarare att förbruka 13 miljarder kronor i järvägsoch väginvesteringar. Det är alltså tre gånger mer än under ett normalår på 80-talet, och det är mer än dubbelt så mycket som under föregående budgetår, som i sig var ett stort lyft jämfört med tidigare nivå. Dessutom innehåller det s.k. Hulterströmpaketet en hel del satsningar i den här aktuella regionen. För att återgå till Sturups flygplats -- och göra en landning där -- kan jag glädja Olle Schmidt med att Sturups flygplats har med något projekt i den här tävlan mellan de olika affärsverken. Jag har tittat i förteckningen som Luftfartsverket lägger fram över olika objekt. De projekten skall prövas mot andra projekt i en anbudstävlan som handlar om hur denna miljard skall fördelas.
Fru talman! Jag är väldigt nöjd med slutsvaret från kommunikationsministerns sida och skall inte förlänga diskussionen. Jag vill bara säga att jag hoppas att jag slipper se den typ av pressmeddelanden som gick ut i våras och i vilka det meddelades att de allra flesta projekten låg någon annanstans än i Skåne. När det gäller fyramiljardersprojektet som vi diskuterade tidigare gick inte en enda krona dit. Jag vill emellertid inte verka provinsiell, därför att jag inte vill vara det. Det är givetvis min skyldighet att se till att det blir en nationell prägel på fördelningen av medel, och det är jag medveten om. Men jag tror att det är viktigt att kommunikationsministern -- om jag får begära det -- är litet extra alert här. Det kan gå väldans fort på nätterna, och pengarna försvinner någonstans. Det är vi medvetna om efter de senaste månadernas händelser. Jag begär och önskar att de projekt som nu finns med också finns med när pengarna fördelas slutligt.
Fru talman! Det paket som Olle Schmidt hänvisar till gällde det s.k. Delfinanslaget. Det gick till de stora nationella stråken. Det finns stora nationella stråk också i Skåne, bl.a. E 4:ans dragning genom Skåne. Ärendet är nu uppe till debatt och ute på remiss. Vägverket har presenterat ett antal olika förslag till dragningar. När E 4:ans dragning skall genomföras kommer också mycket stora pengar att satsas i den regionen. I senare paket har en hel del pengar fördelats till framför allt upprustning av de mindre vägarna i Skåne.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om vilka anslag som har fördelats, och jag har också gång på gång hört argumenten. Jag har kunnat läsa dem och höra dem i den här kammaren. Det har ändå alltid inneburit ett negativt slutresultat för oss i Skåne. Det var vad jag ville uppmärksamma kommunikationsministern på. Jag är nöjd med svaret.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt förelägga riksdagen ett lagförslag som begränsar ett taxitillstånd till en enda bil. När riksdagen våren 1988 beslöt om en avreglering av taxitrafiken skärptes också kraven på ekonomisk och personlig lämplighet för att vara trafikutövare. Likaså skärptes uppföljningen av redan givna trafiktillstånd. Bl.a. infördes bestämmelser för att komma till rätta med s.k. bulvanförhållanden. Även de personer som har ett stort personligt eller ekonomiskt inflytande i företaget skall således omfattas av prövningen och inte bara den eller de som har ansvaret för trafikutövningen. De personer som skall prövas är, utöver den trafikansvarige, dels styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har ett väsentligt inflytande i företaget, dels verkställande direktörer och andra som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten, dels bolagsmännen i handelsbolag. Även nära släktingar till den som söker ett tillstånd för yrkesmässig trafik skall omfattas av den skärpta lämplighetsprövningen. När det finns misstanke om att en redan befintlig rörelse drivs med hjälp av bulvaner skall tillståndsmyndigheterna göra en förnyad prövning. Om förutsättningarna för tillståndsgivningen inte längre finns skall tillståndet dras in, oavsett hur många fordon som tillståndshavaren har. Vidare gäller att om allvarliga missförhållanden uppkommit i annan verksamhet som tillståndshavaren driver, skall tillståndet också kunna återkallas. Enligt yrkestrafikförordningen skall dessutom, innan ett fordon användas i yrkesmässig trafik, en skriftlig anmälan om fordonet och dess registreringsnummer anmälas till tillståndsmyndigheten, dvs. när det gäller taxitrafik till länsstyrelsen. En sådan anmälan är en förutsättning för att tillståndshavaren skall få ett s.k. yrkestrafikmärke för fordonet och för att få en gul taxiskylt. Tillståndshavaren får därefter inte överlåta sina på detta sätt märkta fordon till något annat företag utan att den ansvarige för detta senare företag lämplighetsprövas. Myndigheterna har alltså redan nu kännedom om varje fordon som används hos varje tillståndshavare till taxitrafik. Regleringen av taxiverksamheten är som framgår av min redogörelse omfattande och enligt min uppfattning tillräcklig. De brister som uppmärksammats beror nog snarast på tillämpningen av bestämmelserna. Jag har därför för avsikt att återkomma till regeringen med förslag i 1993 års budgetproposition för att ytterligare komma till rätta med en del oegentligheter inom taxinäringen.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag vill inte återinföra den gamla taxiregleringen. Frågan är bara hur man skall kunna åstadkomma en sanering av det som nu florerar inom taxibranschen, framför allt i storstäderna. Det är inte med anledning av att Aftonbladets under några dagar i förra veckan gjorda reportage om missförhållandena inom taxibranschen i Storstockholm som jag har ställt den här frågan. Det är helt enkelt därför att Länsstyrelserna och polisen överhopas med anmälningar om missförhållanden. De handlar om oseriösa, s.k. svarttaxiåkare, som har kommit in i branschen. Då säger man från länsstyrelsernas sida, att om taxitillståndet kan begränsas till en bil, i stället för att gälla obegränsat, som nu, blir det lättare att komma åt det hela. Statsrådet har nu redovisat en rad föreskrifter inom det avreglerade systemet, men likafullt har det blivit tokigt. Det är inte bra. Om statsrådet är snäll och svarar på en av mina följdfrågor skall jag senare återge bara ett par exempel ur Aftonbladets serie. Vilka är de verkningsfulla åtgärder som ännu inte har kommit till stånd, som statsrådet nu tänker sig skall kunna presenteras? Vi har de facto inte sett dem ännu.
Fru talman! Jag tror att Göthe Knutson och jag är ganska eniga om att man skall vara försiktig med att införa en massa nya regelverk, när det är framför allt efterlevnaden av det regelverk som finns som behöver skärpas, inte själva regelverket som sådant. Jag tror att det är där svaret finns, Göthe Knutson. Jag kommer, som jag sade i mitt svar, att i budgetpropositionen föreslå vissa förändringar när det gäller tillämpningen och regelverket. Om vi tittar på det beslut som fattades 1988 om avreglering av taxitrafiken, finner vi att det där sades mycket bestämt att en förutsättning för att man skulle slopa behovsprövningen var en skärpt lämplighetsprövning. Det är den som sviktar i dag. Det talades också om en skärpt uppföljning av den personliga och ekonomiska lämpligheten hos dem som utövar taxiverksamhet. Jag anmälde i årets budgetproposition, tillsammans med chefen för Civildepartementet, att det är i hög grad angeläget att länsstyrelserna prioriterar sina resurser så att uppföljningen av lämplighet inom den yrkesmässiga trafiken kan skärpas. Den som inte längre uppfyller kraven på branschen skall få tillståndet återkallat. Jag vet att det här i Stockholms län har tagits krafttag på länsstyrelsen. Man har också kommit med en rapport som är mycket omfattande, men jag är oklar vilken status rapporten har, då det inte finns några förslag till åtgärder i den. Vi behöver diskutera de här frågorna ytterligare med länsstyrelserna. Jag har inför landets landshövdingar framhållit vikten av att de här frågorna nu prioriteras hos länsstyrelserna. Jag har framhållit att man, sedan man slapp behovsprövningen, rimligtvis borde ha fått vissa resurser över för att kunna öka insatserna på övervakningen av det gällande regelsystemet.
Fru talman! Får jag fråga: Vilket skäl vill kommunikationsministern anföra för att antalet bilar skall begränsas till en enda på ett tillstånd? Jag förespråkar sålunda inte en återgång till den gamla regleringen, men i så måtto en reglering att det inte blir bulvanförhållanden. Det påstås att det här i Stockholm finns innehavare av taxitillstånd som låter upp till 20--30 bilar rulla på det tillståndet, och där finns det klart oseriösa. Det skapar en osäkerhet för taxikunden. Det har utspelats ganska skrämmande händelser, förutom att man kan skörtas upp med tredubbla och fyrdubbla taxor. Det är ett faktum att det blir en ojämlikhet, därför att de seriösa taxiföretagen, taxiägarna och de anställda, som betalar sin skatt och sköter sig, hamnar i ett underläge gentemot dem som inte betalar skatt.
Fru talman! Vad som är viktigt är ju, som vi har sagt ett par gånger, att följa upp olika saker, bl.a. det stora antal konkurser som har förekommit i branschen. Länsstyrelsen är alltså den instans som skall göra det. Självklart skall den trafikutövare som har försatts i konkurs få sitt trafiktillstånd inkallat. Dessutom bör länsstyrelsen allvarligt överväga att avslå en ansökan om trafiktillstånd från den som har varit trafikansvarig i en konkursdrabbad trafikrörelse. Det skall alltså inte vara möjligt för sådana personer att efter konkursen fortsätta att driva en likadan verksamhet i ett annat bolags namn. På det här sättet måste man alltså systematiskt gå igenom och utnyttja det ganska kraftfulla regelverk som finns i dag. Det går att dra tillbaka tillstånd, och det går att sanera verksamheten med det regelverk som finns.
Fru talman! Statsrådet svarade inte på min mycket enkla fråga om det huvudsakliga skälet till att inte kunna begränsa antalet bilar till en enda. Får jag läsa ingressen till en artikel i Aftonbladet onsdag den 14 oktober på s. 10: ''Polismannen Klas Gedda vågar inte gå nära taxiförarna på Centralen i Stockholm. Inte utan sin bil och sitt tjänstevapen. --- Jag vill inte riskera att få en kniv i ryggen, säger han. Ensam för han en kamp mot den växande, oseriösa sidan av taxibranschen.'' Det är en intressant artikel, och jag tror att den är i huvudsak korrekt. Länsstyrelserna skall prioritera åtskilligt numera, samtidigt som de måste ta nödvändiga nedskärningar i anslagen. Det är mycket svårt att få det här att gå ihop, och det blir bara värre.
Fru talman! Jag har beskrivit den process som innebär att vilken polisman som helst kan nalkas vilken taxibil som helst och kontrollera om han har en gul skylt och vilket registreringsnummer det finns på den. Det går alltså att omedelbart identifiera tillståndshavaren och att sätta in åtgärder. Det behövs inte några särskilda restriktioner, av det slag som Göthe Knutson frågar om, för att åstadkomma identifikationen och komma åt den som har tillståndet. Det är huvudpunkten i svaret på frågan varför man inte behöver införa en regel om ett tillstånd per bil.
Jag föreslår att debatten avslutas efter ytterligare var sitt inlägg.
Fru talman! Jag tackar för att jag får göra ytterligare ett inlägg. Jag upprepar att det är mycket angeläget att vi inte återgår till den gamla regleringen. Jag delar i stort sett den inställning som statsrådet ger till känna, men när polisen har så begränsade resurser kan man inte begära att den skall prioritera även det här området, särskilt inte om det går att komma åt problematiken på ett annat sätt. Det finns fler poliser som, i likhet med polisen i artikeln i Aftonbladet, inte vågar nalkas en del av dem som kör taxi -- av olika skäl -- och då har vi hamnat i en maffialiknande situation, som är skrämmande i ett land som vårt.

Fru talman! Jag tror inte att vi kan relatera antalet poliser till antalet tillstånd. Låt oss konstatera att myndigheterna redan i dag har kännedom om varje fordon som används hos varje innehavare av tillstånd till taxitrafik. Där finns en grund för de ingripanden som är helt nödvändiga.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att interrailkortet skall kunna räddas kvar även efter Interrailsamarbetet i Europa avgörs närmast inom UIC, som är en samarbetsorganisation för de europeiska järnvägsförvaltningarna. Ett antal sydeuropeiska länder, bl.a. Frankrike och Spanien, ifrågasätter interrailkortets framtid. UIC har dock beslutat att interrailkortet skall finnas kvar även 1993. Under 1993 kommer järnvägsförvaltningarna att diskutera om kortet skall förändras. Jag anser att ett fortsatt interrailsamarbete är av stor vikt. Denna fråga måste dock lösas av järnvägsförvaltningarna inom ramen för UIC. SJ har lagt ner ett betydande arbete för att få till stånd fortsatta möjligheter att ''tågluffa'' i Europa.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret och för att jag fick ta emot det, då Ylva Annerstedt tyvärr inte befinner sig här just i dag. Det vore tragiskt om denna fina möjlighet för ungdomar att resa ut i Europa skulle minska eller t.o.m. upphöra helt.
Då Ylva Annerstedt, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Olle Schmidt i stället fick delta i överläggningen.
Under 1991 sålde SJ 71 237 interrailkort, och till dags dato har 44 500 kort sålts i år. Det är en minskning, men det har sina förklaringar. Detta visar vilket oerhört stort intresse och stort behov som finns. Med tanke på de EES-diskussioner som pågår, det EES-avtal som vi är beredda att fatta beslut om här i riksdagen och närmandet till EG vore det ett steg i helt motsatt riktning om denna möjlighet skulle upphöra. Den ena fria rörligheten handlar just om människor. Jag är glad över att kommunikationsministern säger att det är viktigt och att man borde göra någonting åt det. Men nog kan kommunikationsministern uttrycka sig ännu mer precist och säga att han skall se till att göra vad han kan för att interrailkortet skall bevaras, både för ungdomar och för pensionärer. Kan man ha diskussioner i Europa och även här hemma om storleken på äpplen, tror jag att människor skulle tycka att det var konstigt om vi inte kunde klara en fråga om att resa till varandra, träffas och lära av varandra. Järnvägen är ett alldeles utmärkt fortskaffningsmedel. Det passar dessutom kommunikationsministern, som i så många andra sammanhang tycker att det är bra att åka tåg -- då kan vi åka tåg över vårt lands gränser också.
Fru talman! Jag skall göra Olle Schmidt glad och säga att jag gör vad jag kan för att interrailkortet skall få vara kvar, men jag tillfogar då de begränsningar som ligger i mitt mandat härvidlag. Jag kan berätta att jag har tagit upp de här frågorna med mina kolleger inom ramen för det europeiska transportmedelssamarbetet. Vad man då får höra är bakgrunden till problemen. Det är inte så att någon ogin förvaltning någonstans tycker att vi inte skall få åka med interrailkort, utan bakgrunden är att många ungdomar från Norden, Holland, Belgien och Tyskland åker ner till det varma Sydeuropa och, med mycket litet ekonomiskt utbyte för de sydeuropeiska järnvägsförvaltningarna, tar upp plats på deras tåg. De vill hellre sälja biljetterna till fullbetalande. Ett annat problem är att de sydeuropeiska ungdomarna -- i varje fall inte ännu -- inte är intresserade av att resa upp till vår höga och kalla nord. Vi hoppas att vi kan locka dem undan för undan, kanske med inlandsbanan och andra intressanta trafikupplägg, som kan skilja sig från de fulla tågen nere i Sydeuropa. Jag tror att SJ och övriga som kämpar för att behålla interrailkorten känner att de har ett stöd från den svenska regeringen.
Fru talman! Må jag då komma med ett litet tips på ett argument. De regionala stödpengar som fördelas, både inom EG och i andra sammanhang, går i hög grad söderut. Då kanske det är bra att vi medverkar till att människor också kan åka söderut och se om medlen används på ett riktigt sätt. Det är av oerhört stor vikt att vi inte stoppar denna möjlighet, därför att det vore helt fel signal. För den kommande diskussionen om svenskt medlemskap i EG och förståelsen för alla de lagändringar som kommer i samband med EES avtalet, vore det mycket olyckligt om möjligheten upphörde. Men jag har förstått att vi är helt överens i det fallet. Jag kan bara tacka på Ylva Annerstedts vägnar och hoppas att kommunikationsministern gör vad han kan.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret. Vi har alla upplevt att många människor är upprörda över förhållandena kring fallskärmsavtalen. Man kan inte förstå att vissa personer först kan medverka till jättelika förluster i företaget och sedan lämna jobbet med en i många fall bättre ekonomisk situation än vad de har haft tidigare. Det är bra att regeringen -- om man nu får tro radio Ekot i går morse -- har försökt att komma till rätta med dessa frågor, åtminstone inom den sektor där man själv har möjlighet att direkt påverka. Det är dock beklagligt att man inte har lyckats. Jag ställer en viss förhoppning till det lilla ordet ''nu'' i statsrådets svar. Jag tolkar det som att statsrådet och regeringen kommer att göra fortsatta ansträngningar för att få till stånd en ordentlig omförhandling kring dessa avtal. Jag skulle vilja säga följande: Försök igen, statsrådet kan bättre på det här området! Här föreligger enligt min mening ett sådant läge att de förutsättningar som gällde när avtalen ingicks inte längre finns. Läget är nu helt annorlunda mot bakgrund av de jättelika förlusterna i banksystemet. Eftersom staten i dag äger eller garanterar en mycket stor del av bankernas verksamhet, tycker jag att staten också skulle ha möjlighet att ingripa. Det vore bra om regeringen gjorde det och lyckades. Då skulle man kunna bli stilbildare på det här området och hjälpa andra företag att komma till rätta med problemen och kanske få till stånd omförhandlingar. Enligt radio-Ekot har Nordbankens nuvarande ordförande inte fått något fallskärmsavtal i sin nya roll. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet kan bekräfta det. Man kan i alla fall fälla kommentaren att Nordbankens ordförande inte behöver ytterligare ett fallskärmsavtal. Han lever nämligen redan på ett sådant avtal. Det aktualiserar i sin tur en annan fråga, nämligen frågan om inte avgångsersättningarna borde samordnas med inkomster i nya befattningar, som många av de tidigare bankdirektörerna och andra numera innehar.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

Orsaken till min fråga om framför allt revisorers ansvar -- inte bara i banker utan också i företag -- är en artikel i Dagens Nyheter den 15 oktober. I artikelns ingress sägs: ''Inte en enda gång slog revisorerna i landets största förlustbanker larm om riskerna med den väldiga kreditexplosionen. Det visar en genomgång av de revisionsrapporter och promemorior som skickades till finansinspektionen under åren 1988 och 1989.'' Jag tycker att det är så viktigt att revisorerna tar ansvar. Det har konstaterats många gånger genom åren att vi har skickliga revisorer och ett auktoriseringsförfarande som säkert ger en hög kvalitet. Men det är ansvaret som är det väsentliga. Statsrådet konstaterar att det skrivs direktiv till en utredning. Statsrådet sade i sitt frågesvar: ''Jag förutser att även revisorernas roll och ansvar tas upp till granskning.'' Är det inte helt nödvändigt att skriva in detta i direktiven? Det är inte bara jag som enskild riksdagsman som här ställer frågan om revisorers ansvar utan det gör man inom väldigt många företag, inte minst inom företag där enskilda personer har fått lida stora förluster.

Fru talman! Får jag till att börja med fälla en kommentar till svaret på min medfrågares fråga, där man beskriver det upphettade klimatet och bristen på avregleringar. Jag måste få erinra om att det fanns starka rop, inte minst från denna kammare, på avreglering av bl.a. kapitalmarknaden och bankernas regler. Nu har jag förspillt litet av min repliktid, men jag tyckte att jag kunde få säga detta eftersom även min fråga kommenterades. Jag instämmer i att det finns problem med statens ägarroll. Samtidigt måste man dock säga att förvecklingarna med Nordbanken har skett under en privatiseringsprocess. Statens ägarandel har faktiskt minskat under den här perioden. När det gäller fallskärmsavtal eller avgångsvederlag är inte jag för att man skall ställa folk på bar backe. Som statsrådet också sade måste det emellertid var rim och reson i det som sker. Fru talman! Jag tycker att det finns anledning att fundera över om förekomsten av de generösa avtalen har medverkat till att man har tagit större risker. Blir cheferna mindre försiktiga i ett affärsklimat där djärvheten och de snabba greppen tycks ge de snabbaste pengarna? Kan avtalen ha medverkat till förlusterna?
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. Jag tycker dock att statsrådet skulle kunna säga att det i direktiven kommer att stå klart och tydligt att revisorernas ansvar i banker och företag skall klarläggas och förverkligas, så att det med andra ord skall finnas ett reellt ansvar. Jag vill erinra om det avsnitt i min fråga som jag formulerade på följande sätt: ''Enligt min mening bör även Finansinspektionens ''sätt att arbeta' ifrågasättas.'' Det är inte bara bankernas revisorer som har varit knäpptysta under den här våldsamma explosionen utan även Finansinspektionen. Om jag har förstått Finansinspektionens nuvarande generaldirektör rätt har han ansett att de stora förlusterna faktiskt inte var större än upparbetningen av ett års vinster.

Fru talman! Det är bra att statsrådet markerar en klar inställning till förekomsten av fallskärmsavtalen och att det fortgår ett arbete i departementet för att försöka hantera detta. Det är framför allt viktigt med stilbildningen inför framtiden. Det måste göras rejäla ansträngningar för att få till avtal som är rimliga med hänsyn till det ansvar som höga chefer och andra kan komma att ha i dessa ssmmanhang. Sedan till resonemanget om avreglering. Det är naturligtvis riktigt att man hade problem i den ekonomiska politiken och att det inte gick att få stöd för en hel del förslag som fördes fram. Det hade dock varit väsentligt om man hade kunnat koordinera avregleringen bättre och fått en sansad och vettig dialog kring det faktum -- vilket jag i och för sig inte har någon invändning emot -- att man fick enklare regler även inom banksystemet. Avslutningsvis tycker jag att det är bra att vi är överens om grundinställningen, nämligen att fallskärmsavtalen inte är bra och att man på allt sätt bör anstränga sig för att försöka omförhandla dem och se till att nya sådana avtal inte kommer till.
Fru talman! Jag är mycket nyfiken på det svar som skatteministern nu skall ge mig.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att protestera mot Turkiets brott mot de mänskliga rättigheterna och för att förmå Turkiet att upphöra med fortsatta kränkningar. Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att de mänskliga rättigheterna skall respekteras i Turkiet. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Frågan om de mänskliga rättigheterna i Turkiet skall bl.a. ses i ljuset av frågan om kurdernas ställning i landet. Många kurder har assimilerats och integrerats i det turkiska samhället tillsammans med övriga folkslag. Det förekommer således ingen generell diskriminering av människor med kurdiskt ursprung i Turkiet. Många av dem har ledande befattningar i Turkiet, t.ex. presidenten Turgut I runda tal 8 miljoner kurder bor i de sydöstra delarna av Turkiet. Dessa månar om sin självklara rätt till en egen kultur och ett eget språk. Denna folkgrupp har under lång tid utsatts för en hårdhänt assimilationspolitik. Praktiskt taget alla yttringar av en kurdisk identitet inkl. det kurdiska språket förbjöds länge. Under de senaste åren har denna politik mjukats upp, även om mycket ännu återstår att göra. Språkförbudet hävdes i april 1991. I detta läge har jordmån skapats för underjordiska rörelser av terroristorganisationen PKK:s typ. Den marxist-leninistiska rörelsen PKK har i sin kamp för en självständig stat aldrig väjt för våld och terror mot civila. Stödet för en sådan stat, och för PKK som organisation, är svagt även i sydöstra Turkiet. Däremot är stödet starkt för sociala projekt och lokalt medinflytande i regionen, vilket ingick i regeringsförklaringen vid den nuvarande turkiska regeringens tillträde för ett år sedan. Takten i reformprocessen tycks emellertid ha dämpats på grund av den oroliga situationen i sydöstra Turkiet. Det är viktigt att göra åtskillnad mellan kurdfrågan och PKK. Varje regering har en självklar rätt att värja sig mot terrorism, samtidigt som det är viktigt att detta sker i enlighet med demokratiska principer och inom ramen för den internationella rättsordningen. Striderna mellan säkerhetsstyrkorna och PKK har trappats upp under den senaste tiden. Rapporter om övergrepp från båda sidor förekommer. När Süleyman Demirel tillträdde som premiärminister för ett år sedan gjordes flera reformer för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. En ministerpost för mänskliga rättigheter inrättades och ett stort fängelse stängdes på grund av de undermåliga förhållandena. Ett lagförslag om kortare häktningstider har antagits som en del i ansträngningarna att komma till rätta med förekomsten av tortyr i polishäktena. En liberalare arbetsmarknadslagstiftning har också genomförts. Ännu återstår dock många åtgärder innan respekten för de mänskliga rättigheterna i landet kan anses helt tillfredsställande. Vissa ytterligare lättnader i fråga om möjligheterna att ge ut tidningar och musikinspelningar på kurdiska har också genomförts. Turkiet tog ett mycket viktigt steg då man accepterade den enskilda klagorätten enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därmed ges enskilda turkiska medborgare rätt att anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna i hemlandet till Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Men denna rätt har ännu inte utsträckts till de oroliga provinserna i sydöstra Turkiet, vilket jag beklagar. Den turkiska regeringen har också visat intresse för ett biståndsprojekt i Europarådets regi som syftar till utbildning i frågor om mänskliga rättigheter av polisaspiranter. Detta projekt har Sverige förklarat sig berett att stödja såväl praktiskt som finansiellt. Turkiet är en demokrati, som tillhör både ESK och Europarådet. Turkiet har därmed åtagit sig att uppfylla de förpliktelser som medlemskap i dessa organisationer innebär. Respekten för de mänskliga rättigheterna är ett återkommande samtalsämne i kontakterna mellan Sverige och Turkiet, både inom och utom Europarådet och ESK, och kommer så förbli tills situationen i Turkiet kan anses tillfredsställande. På detta sätt hoppas vi kunna stödja en dialog i Turkiet, som bygger på ömsesidig respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Det är inte lätt att på två minuter bemöta det långa svar som jag fick, men jag skall göra ett försök. När det gäller assimileringen av kurder är sanningen ju den att det etniska förtrycket av kurder ökar mycket snabbt över hela Turkiet. Rapporter finns om hur kurder i stora städer mister sina jobb, man handlar inte av turkiska handelsmän och det förekommer rena utrensningar i bostadskvarter där det bor kurder. Den här utvecklingen går mycket snabbt. Det går inte att fördriva 8--10 miljoner människor ut över landet utan att det får stora följder. Lord Storbritannien säger i sin rapport från september att en sådan utrensnings och fördrivningspolitik som förekommer där nu, inte har förekommit i Språkfrågan behandlas helt godtyckligt. Det har nämligen inte gjorts ändringar i några lagar. Det är bara uttalanden om att man skall ta bort dessa lagar som har gjorts. I realiteten kan man fortfarande fängsla människor som talar kurdiska. Turkiet har skapat PKK. Den turkiska regimen och PKK har haft ett gemensamt intresse av att inga andra organisationer har kunnat växa upp. De har faktiskt ett stark stöd i området. Det är mycket beklagansvärt. Det beror på att det inte har funnits något alternativ. Både USA och Storbritannien har klagat över att inget av de löften som uttalades inför valet har omsatts till regeringspolitik. Hur kan man låta utvecklingen bara bli sämre och sämre utan att ta initiativ och göra något?
Fru talman! Jag saknar ett klart fördömande av den blodiga massakern i den kurdiska staden Sirnak i biståndsministerns svar. Jag utgår ifrån att biståndsministern är informerad om vilka förskräckliga verkningar detta hade, hur massor av människor tvingades på flykt och vilka bombningar och militära aktioner som äger rum i dessa områden. Även om PKK-gerillan finns i området, och också tillgripit ett oförsvarligt våld mot civila, kan detta inte på något sätt legitimera att man vidtar dessa massiva aktioner. I Sirnak och andra kurdiska byar och städer företar den turkiska militären etniska rensningsoperationer. Sådana känner vi också till från andra håll i världen. Den andra frågan handlar om tortyren. Det finns all anledning för Alf Svensson att klart fördöma det omfattande bruk av tortyr som förekommer i Turkiet. Det allvarligaste enskilda fall som vi nyligen fått rapporterat om genom Amnesty Jag utgår ifrån att Alf Svensson är informerad om detta mycket upprörande fall. Det finns med andra ord all anledning att stödja de strävanden till demokrati som finns i Turkiet, men vi får inte för ett ögonblick underlåta att skarpt ta avstånd från och fördöma de övergrepp som äger rum.
Fru talman! Jag är helt överens med Berith Eriksson när hon säger att sanningen är den att etniska grupper förföljs. Det sade jag också i mitt svar. Jag är också överens med Berith Eriksson om att förtrycket av mänskliga fri och rättigheter har skapat terroraktioner och på sitt sätt drivit grupper in i en organisation som sedan ytterligare har polariserats från båda håll genom nyttjande av våld. Detta beklagar jag livligt. Hans Göran Franck, jag har verkligen inte svårt att fördöma massakrer. Jag har heller inte på något sätt svårt att fördöma både tortyr och terror mot enskilda. Det är vad regeringen har gjort och gör, menar jag. Jag kan inte tänka mig något annat än att det ut ur det kanske långa svar som jag givit här kan utläsas entydigt att regeringen och jag som MR-minister icke kan göra något annat. Det är en självklarhet för oss att understryka att Turkiet måste ta itu med förtrycket. De måste fortsätta en demokratisering. Jag vågar ändå påstå att det finns en vilja till demokratisering. Som Hans Göran Franck avslutade finns det all anledning att stödja de demokratiska strävandena. Det finns mycket än att vänta från den turkiska regeringen, men jag vågar ändå hävda att det i den relativt nya regeringen finns strävanden åt rätt håll. Låt oss försöka stödja dessa strävanden samtidigt som vi självfallet inte får tiga om terror, våld och tortyr!
Fru talman! Det var bra att Alf Svensson sade dessa ord. Jag tycker att det är viktigt vad vi sänder för signaler till den turkiska regimen och hur pass mycket klarspråk vi talar när det gäller dessa saker. Sanningen är ju också att regering och riksdag inte har så stort inflytande över vad som händer där så länge man har undantagslagarna kvar. Det senaste är att man även satte säkerhetsrådet ur spel och tillkallade ett krigsråd med enbart militärer. Jag skulle vilja att vi från den här talarstolen fick en redogörelse för vilka initiativ vi i Sverige tar, huruvida regeringen är medveten om de initiativ som tagits av andra länder och i vilken mån vi avser att stödja dessa länders initiativ till att fördöma
Fru talman! Det skriftliga svar som Alf Svensson har givit kan missförstås. Det innehöll inte de klara avståndstaganden som han sedan gjorde som svar på mina frågor. Det är i och för sig bra att detta nu är sagt. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Alf Svensson. Ministern för mänskliga rättigheter från Turkiet kommer till Sverige. Kommer Alf Svensson då att ta upp dessa frågor, på samma sätt som sades i den senaste repliken? Europarådets ministerkommitté har ett sammanträde i början av november. Det är angeläget att frågorna om övergreppen, om massakern, om tortyren tas upp i ministerkommittén. Enligt min mening finns ingen annan väg att gå för att hjälpa de krafter som verkar mot detta i Turkiet, än att verkligen tala om hur sakerna ligger till och inte släta över.
Jag får erinra om de tidsregler som gäller vid frågestunder.
Fru talman! Jag tror inte att Berith Eriksson lever i okunnighet om att Sveriges regeringar -- jag vågar i det avseendet tala för fler regeringar än den jag själv sitter i -- har varit och är måna om att associera oss med de internationella initiativ som tas, av andra regeringar och stater, för att understryka respekten för mänskliga fri och rättigheter. Jag tycker att vi i det avseendet har anledning att sträcka på oss. Många initiativ har tagits från vårt håll. Vi har också stött många initiativ som har tagits av andra inom detta frågekomplex. Jag vill också redovisa för Hans Göran Franck att Turkiets MR-minister redan är i Sverige. Jag har haft ett sammanträffande med honom i dag. Jag fick höra i går att han var i riket, och såg till att jag fick ett sammanträffande med honom. Det har jag haft i dag, på förmiddagen. Vi har gått igenom denna problematik frankt -- om jag får använda det uttrycket. Jag håller med Hans Göran Franck om att det inte finns någon anledning att polera dessa frågor. Det är så förfärligt för dem som drabbas av tortyr, terror etc. Det är min mening att allt framgent inte tiga, utan ta de kontakter som är möjliga för mig att ta.
Fru talman! Från Holland har lagts fram ett förslag om att skicka en undersökningsdelegation från ESK till de kurdiska republikerna i Turkiet, för att undersöka vad som hände när en stad anfölls och så många tusen människor fördrevs därifrån. Jag undrar om Sverige är berett att stödja det förslaget. 10--15 miljoner kurder kan knappast vara terrorister. De nio journalister som har skjutits under detta år kan väl inte heller kallas för terrorister. Det är att uttrycka det lindrigt, att säga att striderna har trappats upp. Sanningen är att Turkiet även gick över gränsen till Irak på tre ställen i fredags och håller på att upprätta en säkerhetszon där. Situationen liknar den som var i Libanon. Det här måste åtgärdas.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis understryka vikten av att vi tar upp detta i samtal med turkiska politiker. Jag skall själv träffa ministern för mänskliga rättigheter, på hans eget önskemål. Men det är också viktigt att vi tar upp detta i de olika internationella instanserna. Jag har själv tagit upp det i Europarådet. Det behöver tas upp i ESK. Den parlamentariska församlingen i Europarådet har mindre att säga till om. Det är ministerkommittén som är den avgörande. Alf Svensson svarade inte på min fråga. Jag vill uttrycka önskemålet att denna fråga tas upp också i ministerkommittén. Jag vill också understryka att vi bör vädja om att alla politiska fångar friges. Det finns fortfarande sådana i Turkiet.
Fru talman! Berith Eriksson sade att kurderna inte alla är terrorister. Nej, det var just det jag underströk i mitt svar. Låt mig dessutom göra bekant, om det inte är känt, att MR-ministern som är här, Mehmet Kahraman, själv är kurd. Jag vill starkt betona att man inte kan dra alla kurder över en kam. Jag hoppades att det hade framgått mycket klart av mitt svar. Jag håller med om det som har sagts. Detta bör i görligaste mån tas upp i internationella sammanhang, i Europarådets ministerkommitté. Jag kan, ärligt talat, inte svara Berith Eriksson på den fråga hon ställer om det holländska initiativet. Jag känner inte till det. Jag skall ta reda på vad som ligger i det.
Fru talman! Jag måste säga att jag tycker att det är irrelevant i sammanhanget att påpeka att vissa högt uppsatta personer i landet är kurder. Det har på intet sätt medfört att förtrycket mot hela det kurdiska folket blivit mindre. Det har framförts både av utrikesministern och av biståndsministern. Jag protesterar på det bestämdaste mot att debattera på det sättet. Jag vill säga som Sven Lindkvist säger i sin bok: Du vet, och jag vet. Det är inte kunskap som saknas, utan modet att se och dra konsekvenser av det vi vet. Konsekvenserna är att ett helt folk, 10--15 miljoner människor, grovt förföljs i sitt land, och övriga Europa tillåter det.
Fru talman! Jag sade i början av mitt svar att ''många kurder har assimilerats och integrerats i det turkiska samhället tillsammans med övriga folkslag''. Jag nämnde där en del prominenta personer i Turkiet som är av kurdisk härkomst. Nu nämnde jag också MR-ministern. Jag tycker inte att det är irrelevant. Jag tror att de känner mycket för sina landsmän. Jag vill dessutom tillägga att MR-ministern, som jag hade ett givande samtal med i dag, talade om att de ligger i för att komma till rätta med en lagstiftning som de sedan orkar implementera i samhället. Strävan finns där. Avslutningsvis vill jag gärna upprepa vad Hans Göran Franck sade, att vi har all anledning att stödja de krafterna.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilken beredskap Sverige har för att snabbt och effektivt bistå de baltiska staterna vid en befarad energikris under vintern. Jag följer uppmärksamt utvecklingen i Baltikum speciellt vad gäller energi-, livsmedels och sjukvårdssituationen. Tyvärr pekar allt på ännu en mycket svår vinter, till stor del beroende på svårigheter för de baltiska staterna att fortsätta handeln med Ryssland. Redan i nästa vecka kommer Utrikesdepartementets katastrofsamordnare att besöka bl.a. Litauen för att göra en allmän bedömning av behoven av katastrofinsatser. På SIDA:s inköpsbyrå har man beredskap att agera snabbt och effektivt i en katastrofsituation. Givetvis kommer lärdomar från förra årets katastrofsändningar till nytta om liknande insatser blir nödvändiga i år.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan nu är den rapport som kom för en vecka sedan om att energikrisen redan är ett faktum i Litauen. Som framhålls i svaret måste man räkna kallt med att det blir en allvarlig försörjningskris på bl.a. energiområdet i alla de tre baltiska staterna till vintern. Det är glädjande att det finns en beredskap för snabbt ingripande. För ganska precis ett år sedan hade jag motsvarande frågedebatt -- jag tror att det var med utrikesministern. Jag varnade då för den kris som var i antågande i Baltikum och pekade på behovet av snabba insatser. Det dröjde sedan några månader innan det kom några svenska insatser. Även om de inte var obetydliga, var de ganska otillräckliga i förhållande till behovet. Vi kan nu konstatera att svenska insatser kommer att behövas. Det finns ett litet frågetecken i biståndsministerns sätt att uttrycka sig. Planeringen borde utgå från att insatser kommer att behövas och att de måste sättas in betydligt tidigare i år än förra året. Helst bör de också få en betydligt större omfattning än förra året. Jag skulle vilja fråga biståndsministern om man kan räkna på att dessa önskemål kommer att uppfyllas.
Fru talman! Jag tror också att insatser kommer att behövas. När det gäller snabbheten för ett år sedan vill jag likväl ha sagt att Sverige var före någon annan nation med bilaterala insatser. Jag tror att Pär Granstedt mycket väl känner till komplexiteten när man skall arrangera denna typ av bilaterala insatser, från stat till stat. Jag skulle i och för sig kunna rekapitulera åtskilligt från förra året, men det skall jag låta bli att göra nu. Jag håller helt med om att omfattningen av insatserna borde ha varit större. Men det finns snart inte någon vrå av världen där omfattningen av insatserna inte borde ha varit större. Pär Granstedt är, som prominent ledamot av utrikesutskottet, utomordentligt väl underkunnig om allt detta, så jag behöver inte dra den litanian. Vi skall göra allt vad vi kan. Vi har folk där redan nu för att ta reda på vad som verkligen önskas och vad vi kan bistå med. Men det finns en gräns för vad vi mäktar med. Den insats vi gjorde förra året, med oljan, räckte några få dagar. Vad som behövs är insatser som icke är av den karaktären att de förbrukas. Vi vet att det tar tid. Men vi skall inte ge upp.
Fru talman! Jag känner naturligtvis till alla komplikationer som inträdde förra året. Att de då ledde till förseningar kanske inte var så konstigt, eftersom det så att säga var första gången. Nu känner vi till svårigheterna, vilket framhålls i svaret. Det innebär också att det finns alla förutsättningar för en tidsmässig framförhållning, så att de komplikationer man kan förutse inte behöver leda till samma typ av tidsutdräkt som vi råkade ut för förra gången. Det är riktigt att man skulle behöva göra insatser som inte går ut på att sända förbrukningsmaterial som olja. Det påpekade också biståndsministern. Det behövs insatser för isolering osv. Det har jag tagit upp i tidigare debatter. Jag tycker att Sverige borde göra mer för att hjälpa till att få fram en bättre struktur för energiförsörjningen. Det kan vi inte göra för att rädda denna vinter. Nu gäller det att vi med hög prioritet gör snabba och kraftfulla insatser för att klara en akut kris.
Fru talman! Pär Granstedt och jag har inte avvikande uppfattningar. Jag tycker att vi skall göra allt vad vi kan. Vi kan helt säkert räkna med svårigheter denna vinter, bl.a. beroende på att mottagarna behöver så mycket och själva kommer att ha svårt att prioritera det de önskar mest. I och med demokratiseringen förs nu naturligtvis också en rejäl intern debatt om vad man verkligen skall uttala som mest angeläget. Det är värdefullt i sig att den debatten får föras. Det kommer säkert inte att gå alldeles som på räls, eller väloljat, men vi skall göra allt vad vi kan.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om det finns några planer på att se över sambandet och få till stånd en samverkan mellan olika biståndsprojekt som bedrivs av enskilda organisationer och som får bidrag av SIDA. Dessutom ställs frågan om det finns några planer för att öka samband och kontakt mellan olika länders myndigheter och enskilda organisationers biståndsprojekt. Frågan ställs efter en utskottsresa i Latinamerika. Margareta Viklund berör betydelsefulla frågor, som handlar om att säkerställa ett effektivt bistånd i en föränderlig biståndsmiljö. I Latinamerika har enskilda organisationer arbetat under ett decennium då relationerna mellan regeringar och enskilda organisationer liksom mellan många enskilda organisationer präglats av misstro och brist på förtroende. För samverkan, utbyte av information och samarbeten i konkreta projekt krävs att förtroendet gradvis ökar. Så sker också, inte minst genom ett försiktigt och framsynt agerande av svenska enskilda organisationer. Hur de enskilda organisationerna skall samverka är i första hand en fråga för dem själva. Vad regeringen och SIDA kan göra är att uppmuntra och stödja sådant samarbete. Det sker också. I Latinamerika har statliga biståndsmedel under många år använts av svenska enskilda organisationer för att stödja s.k. nätverksarbete och erfarenhetsutbyten mellan lokala enskilda organisationer. I Centralamerika har Sverige under en följd av år varit drivande i flyktingfrågor med sikte på att öka förtroendet dels mellan olika enskilda organisationer, dels mellan enskilda organisationer och myndigheter. Svenska biståndsorganisationer har av effektivitetsskäl ofta utvecklat en informell arbetsfördelning för att inte agera på samma områden, eftersom det inte är effektivt att kanalisera statliga biståndsmedel till samma projekt genom flera kanaler. I Sverige finns ett väl utvecklat informellt samarbete mellan ett antal enskilda organisationer med verksamhet i Latinamerika. Såväl företrädare för SIDA som Utrikesdepartementet kallas ofta till dessa samråd. I samband med president Violeta Utrikesdepartementet ett samtal mellan nicaraguanska ministrar och svenska enskilda organisationer med verksamhet i Nicaragua. Det är ett exempel på hur Utrikesdepartementet arbetar för att utveckla det goda samarbetsklimat som Därtill sker ett regelbundet samråd mellan Utrikesdepartementet och större enskilda biståndsorganisationer inom ramen för
Fru talman! Först vill jag tacka biståndsministern för svaret. Jag vet att biståndsministern, UD, SIDA och många andra gör stora ansträngningar i arbetet för att få en bättre och rättvisare värld. Det är också att bra att man arbetar på att samordna sig och att samverka. Men särskilt nu när regeringen i sitt krispaket har dragit ner på u-landsbiståndet är det viktigt att biståndet blir så effektivt som möjligt; kvantitet behöver inte alltid vara lika med kvalitet. Som jag nämner i min fråga kom jag bl.a. på utskottsresan i kontakt med många representanter för frivilliga organisationer, och efter vad jag kan förstå gör de ett fantastiskt arbete. Det är ofta starkt besjälade människor, som vill ge av sig själva för att kanske kunna hjälpa de mest utslagna människorna i världen. Ibland arbetar olika organisationer med likartade projekt och har dålig eller ingen samverkan när det gäller planering, uppläggning och innehåll, vare sig hemma i Sverige eller ute i det främmande landet -- och detta trots nätverk och annat, som ministern beskriver i sitt svar. Det här kan skapa underliga situationer, eftersom befolkningen kan ha svårt att förstå gränsdragningen mellan olika huvudmäns, olika organisationers, projekt och möjligheter. Jag tycker att det är riktigt att lägga över en stor del av biståndet på frivilliga organisationer. Det är bra. Men det är också viktigt att det i biståndslandet finns en mottagande organisation, som tillsammans med givarorganisationen kan vidareutveckla, fördjupa och föra projektet vidare. Det är viktigt att de olika projekten, där det är möjligt, har sanktion hos den statliga myndigheten och hos statliga organ i det land där projekten äger rum, men det är också viktigt att detta inte ger biståndsländerna alibi för att inte ta över ansvaret för projekten, vidareutveckla dem och låta hela befolkningen ta del av det resultat som har kommit fram i själva projektarbetet. Det måste finnas konsensus och samverkan i praktiken.
Fru talman! Jag tror inte att det råder några som helst delade meningar mellan Margareta Viklund och mig. Jag tycker att det är utomordentligt angeläget att vi får biståndet så effektivt som möjligt. Det är en strävan vi arbetar med om inte dag och natt så i varje fall dag efter dag. Det är angeläget med tanke på opinionen ute i det svenska samhället. För att villigheten att ge bistånd skall hållas på nuvarande höga nivå och gärna öka är det angeläget att man får se att biståndet är effektivt. Dess värre är det ju ofta så att man lyfter fram det som är mindre lyckat, mindre effektivt och de fall då biståndet slår slint. Jag vet inte om detta är något typiskt svenskt -- jag tror väl inte det -- eller om det är något som särskilt ofta drabbar just biståndet.

Detta är emellertid inte något försvar för misslyckanden, fru talman. Jag tycker att man envetet skall arbeta vidare, och jag är också överens med Margareta Viklund om att kvantitet inte alltid är lika med kvalitet. Vår strävan är att bli bättre och bättre, och jag tror också att vi i dag kanske mer än någonsin är måna om att få att få en rejäl samordning till stånd när det gäller vårt bilaterala givande och, inte minst, när det gäller det multilaterala.
Fru talman! Jag håller med biståndsministern om det här. Jag vill egentligen inte kritisera några projekt. Jag såg på min resa väldigt många projekt som var mycket bra, och jag såg inget som var dåligt. Men jag förstår ändå att man skulle kunna göra detta mycket bättre. Jag anser att ett lands alla biståndsprojekt med svensk anknytning skall komplettera varandra och bilda en helhet med en klar målsättning; det var kanske det som saknades ibland. Man skulle t.ex. kunna ha heltäckande kort och långsiktiga planer för vad man genom frivilliga organisationers arbete vill och kan göra för att hjälpa ett land. Den här planen skulle bl.a. kunna utgå från det enskilda landets behov och möjligheter. SIDA eller UD skulle t.ex. tillsammans med olika organisationer kunna göra en sådan plan. Den skulle sedan kunna delas i olika sektioner, och så skulle man låta olika frivilliga organisationer svara för en bit i den stora helheten så att man på så sätt ändå kunde få till stånd en helhet i biståndsarbetet i mottagarlandet.
Fru talman! Det är naturligtvis angeläget att man har en rejäl målsättning och vet vad man vill och att man samverkar. Jag vill påstå att det också är vad som sker. Det är alltså inte så att vi på uavdelningen på något sätt planlöst bedriver biståndsverksamhet i något enda land. Enskilda organisationer etablerar sig ju emellertid ofta utifrån vad de själva anser vara rätt och riktigt och klokt, och först därefter kommer de in med önskemål om stöd till de projekt som de redan har satt i gång. Väldigt ofta är det nog rätt och riktigt tänkt, och man kan nog säga att behoven är så pass stora att det är långt ifrån alltid som det blir någon kollission mellan organisationernas verksamhet och vad vi på u-avdelningen hade tänkt och planerat. Till detta skall emellertid läggas att förändringar sker också i mottagarländerna. Jag återkommer i mitt nästa inlägg till detta.
Fru talman! Jag tror i alla fall att man skulle kunna genomföra en större samordning när det gäller biståndet. Jag tror nämligen att det också skulle kunna ge en ökad stabilitet och innebära att vi fick en starkare motpart till biståndsländernas myndigheter. Jag tänker på eventuella förhandlingar vid övertagande, osv. Avsikten med alla projekt är väl ändå att de så småningom skall kunna fortsätta på egen hand, med eller utan stöd från den mottagande staten, kommunen eller andra myndigheter i landet. Det är därför också viktigt att man utgår från vilka behov som finns, att man utgår endast från de behov som befolkningen säger sig ha och önskar få täckta och tillgodosedda. Jag vet att det här är ett stort problem, att det som jag har tangerat och som vi diskuterar är ett oerhört stort fält. Jag vet också att det inte går att hjälpa hela världen, även om vi skulle vilja det. Därför är det enligt min mening väldigt viktigt att det arbete och de resurser som vi lägger ner får största möjliga effekt och utdelning. Jag tror att det finns en hel del att göra på samverkansområdet.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att det aldrig är annat än så, att vi på alla tänkbara sätt försöker ta hänsyn till landets egna behov, möjligheter och önskemål. Mottagarländer förändras emellertid. Vi har just besök från Nicaragua. Nicaragua får en tredjedel av sitt bistånd från USA. USA har för närvarande frusit sitt bistånd till Nicaragua, varvid Nicaragua självfallet vädjar till oss, som är en givarnation, för att höra om inte vi kan omstrukturera vårt bistånd för att hjälpa Nicaragua ur den mycket svåra situation som landet för närvarande befinner sig i. Jag vill med detta ha sagt att vissa omstruktureringar och förändringar krävs på grund av att verkligheten förändras.

En arbetsgrupp inom Invandrarverket har föreslagit att asylsökande som begår brott lättare skall kunna utvisas. Orsaken till förslaget är de rapporter om brott som begås av asylsökande och den reaktion detta fått.
Fru talman! Sten Söderberg har med hänvisning till en ändring i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 mars 1991 uppgivit att föräldrar numera har ett ansvar för att barn har rätt att vårdas av båda sina föräldrar. Mot bakgrund härav har han ställt följande fråga till justitieministern: Om en av föräldrarna inte tar detta ansvar, varför överförs då inte vården av barnet till den förälder som bättre kan tillgodose barnets behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar och andra för barnet viktiga personer?
Arbetsgruppens förslag innebär lagändringar på viktiga punkter, som längden på ett utdömt fängelsestraff och åtgärder vid upprepade småbrott, t.ex. snatterier. Jag ser det som angeläget att dessa förslag snarast blir föremål för proposition och riksdagsbeslut. Den nuvarande ordningen kan inte accepteras.
Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De ändringar i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 mars 1991 innebar bl.a. att domstolarna fick ökade möjligheter att förordna om gemensam vårdnad när ett barns föräldrar bor på skilda håll. När det inte är aktuellt med gemensam vårdnad ankommer det på domstolen att bestämma åt vem av föräldrarna vårdnaden skall anförtros. Om förhållandena ändras, kan domstolen ändra vad som tidigare har bestämts om vårdnaden.
Skötsamma asylsökande får ''klä skott'' för kriminella handlingar som begås av en minoritet. Inom vilken tidsram kan vi förvänta oss ett regeringsförslag som ligger i linje med arbetsgruppens förslag?
Liksom förut skall domstolen alltid besluta efter vad som är bäst för barnet. I lagen infördes en särskild bestämmelse, som innebär att rätten vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Reglerna är alltså redan i dag utformade så, att domstolen skall välja den lösning som är bäst för barnet i det enskilda fallet.
Sedan mars 1991 finns i föräldrabalken inskrivet att föräldrar har ett ansvar för att barn har rätt att vårdas av båda sina föräldrar.
När domstolen bestämmer vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden, skall domstolen, som jag nyss sade, ta särskild hänsyn till en förälders vilja och förmåga att främja umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Om en förälder saboterar barnets möjlighet till en nära kontakt med den andra föräldern, kan domstolen enligt gällande rätt besluta så som Sten Söderberg föreslår. Jag kan därför inte se att det skulle behövas någon lagändring eller någon annan åtgärd från min sida.
Om en av föräldrarna inte tar detta ansvar, varför överförs då inte vården av barnet till den förälder som bättre kan tillgodose barnets behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar och andra för barnet viktiga personer? I Sverige finns i dag ca 250 000 barn som inte har någon eller har dålig kontakt med minst en av sina föräldrar.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat justitieministern om hon tänker föreslå en lagändring så att en förälder inte kan tilldömas vårdnaden om föräldern enligt uppgift utsatt sitt barn för incest. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. När domstolen skall besluta om vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden om ett barn skall den utgå från vad som är bäst för barnet. Detta innebär givetvis att domstolen skall se till att barnet inte utsätts för övergrepp. Om en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller på något annat sätt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför fara för barnets hälsa eller utveckling, är det ett skäl för domstolen att ta ifrån den föräldern vårdnaden. Enligt min mening innebär det att den som har gjort sig skyldig till incest mot ett barn inte skall få vårdnaden om barnet. Gällande regler innebär således att den som har gjort sig skyldig till incest mot ett barn inte bör tilldömas vårdnaden om barnet. Någon lagändring är alltså inte påkallad. En annan sak är att det i vårdnadstvister ibland görs påståenden om incest. I sådana fall är det domstolens sak att bedöma om det finns så starkt stöd för en misstanke om incest att den utpekade föräldern inte bör få vårdnaden om barnet. Detta är således en rättstillämpningsfråga och inte en fråga för lagstiftaren.

Fru talman! Det gäller domstolarnas bedömning i de här fallen. Som Margareta Viklund påpekade är det fråga om svåra bedömningar. Jag tror att domstolarna gör sitt bästa för att försöka komma åt sanningen i de här fallen, men det är som sagt bevisfrågor, och det är mycket svårt. Det har t.ex. förekommit fall där man på båda sidor haft vittnespsykologer, som haft olika åsikt. Då skall domstolen utifrån vad den hör bedöma fallet. Men detta är något som man knappast kan lägga sig i lagstiftningsvägen, och det är därför som jag har utformat svaret till Margareta Viklund så som jag har gjort. Jag tycker att man i lagstiftningen har lagt fram saken så som lagstiftaren anser att den bör vara. Sedan ankommer det på domstolarna att ha hand om tillämpningen av lagstiftningen.
Fru talman! Statsrådet antyder i sitt svar att någon kan anklagas falskt, men enligt vad jag har hört förekommer det mycket sällan. Enligt all tillgänglig litteratur på det här området är det mycket ovanligt med en falsk angivelse. Det enda fall som man känner till gäller en man som en gång gjorde en falsk angivelse om en påstådd incest mellan en kvinna och ett barn. Han erkände sedan att denna anklagelse var falsk. I utlandet finns knappast heller några kända fall av falska angivelser. Jag tycker att det är fel, och jag skulle vilja kalla det ur barnets synpunkt helt rättsvidrigt att bedöma incest som en vårdnadstvist, vilket ofta förekommer. Det måste vara möjligt att tillskriva domstolarna om att bli mer observanta på det här området.
Fru talman! Jag tror att den diskussion som har förts i media och över huvud taget i den allmänna debatten har gjort domstolarna mycket medvetna om detta problem, men det säger sig självt att man inte kan ta ett påstående för ett faktum, utan att man måste göra en värdering av vad som ligger bakom påståendet.
Fru talman! Men ofta står ett barns påstående emot en vuxens, och man ställer sällan upp på barnets sida. Det är oftast, ja, så gott som till hundra procent, den vuxnes ord som gäller. Jag tycker att det borde ges mer av utbildning på detta område. Advokater, åklagare och alla andra som har att göra med dessa svåra fall där barn ingår borde få mer utbildning om hur barn reagerar och uttrycker sig, utan att kanske alltid ha ord för det som de säger. Man också tala med kroppen och på annat sätt. Jag tror att domstolarna och alla andra som handlägger dessa ärenden behöver få en ökad kunskap och en större förståelse för barnets situation.
Fru talman! Margareta Viklund säger att man tror mindre på barn än på vuxna. Det är ett påstående som jag inte kan ta ad notam. Jag tror att domstolarna försöker att komma åt sanningen. Det är därför som man anlitar experter i den utsträckning som man har gjort. Men jag kan samtidigt hålla med Margareta Viklund om att det är bra ju mer utbildning som man kan få i dessa svåra frågor.
Fru talman! Jag tror att det också är väldigt viktigt att ge de barn som har blivit utsatta för övergrepp av olika slag rätt budskap, även riktiga signaler. Men många gånger är det så att om det döms fel i fall som handlar om barn som blivit utsatta för övergrepp, kan det verka som om det är ett grövre brott att anklaga någon för ett brott än att utsätta någon för ett brott. Många barn får den signalen. Det är ju egentligen katastrof för ett barn om en incestmisstänkt förälder eller annan som har begått ett brott mot barnet frias i domstolen och dessutom kanske får vårdnaden om barnet. Det är förskräckligt! Kanske måste vi lyfta fram denna diskussion ännu mer för att just belysa barnens utsatta läge i rättsfall.
Fru talman! Jag kan hålla med Margareta Viklund om att de här frågorna tål att belysas och lyftas fram i diskussionen. Jag hoppas att vi gör det i och med dagens frågestund.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om jag är beredd att, mot bakgrund av betydelsen av lokal förankring i dömandet och med hänsyn till det statsfinansiella läget, frångå det förslag om nedläggning av 24 tingsrätter, som lämnats i departementspromemorian Domstolsväsendet -- I departementspromemorian redovisas utförligt flera argument för att man nu bör skapa mer bärkraftiga enheter på tingsrättssidan. Ett sådant skäl är den renodling av tingsrätternas verksamhet som blir följden, om Domstolsutredningens förslag genomförs. Ett annat argument är att kraven på domstolarnas kompetens kommer att skärpas bl.a. i ljuset av den ökande internationaliseringen. I promemorian redovisas flera olika modeller för hur man kan gå till väga för att stärka tingsrätterna. Slutsatsen är att en tingsrätt för att vara tillräckligt bärkraftig för sina dömande uppgifter skall vara så stor att den ger arbetsunderlag för minst tre domare. I promemorian föreslås därför en lösning som innebär att de tingsrätter som i dag har färre än tre domare läggs ned. Samtidigt är det en viktig utgångspunkt i promemorian att man bevarar en god lokal förankring i dömandet. Det föreslås därför att det på flertalet av de orter där tingsrättens kansli försvinner inrättas s.k. tingsställen, där rättegångarna kan äga rum. Till följd härav kan den lokala nämndemannakåren bibehållas, vilket jag ser som värdefullt. Som Göran Magnusson i egenskap av f.d. ledamot av domstolsutredningen måste vara väl medveten om behövs det förändrinar av domstolarnas verksamhet för att rättsväsendet skall stå stärkt inför framtiden. Såväl domstolarnas arbetsuppgifter som deras organisation kommer att påverkas av det förestående reformarbetet. Organisatoriska förändringar kommer därför att ske. Jag skall inte här och nu ta någon slutlig ställning till vilka organisatoriska förändringar som bör genomföras. Remissbehandlingen av promemorian och av Domtolsutredningens betänkande har precis avslutats. Utfallet måste givetvis läggas till grund för bedömningen. Avslutningsvis vill jag, angående de kostnadseffekter som Göran Magnusson nämner i sin fråga, upplysa att dessa beräkningar gjorts av
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Hellsvik för svaret. Med min fråga hade jag förhoppningen att i dag få ett svar som innebar att departementet skulle frångå sin tanke på att lägga ned 24 tingsrätter och därigenom kunna stilla den oro som finns runt om i landet inför departementets förslag om nedläggning av 24 tingsrätter. Jag har i olika sammanhang haft kontakt med en hel rad företrädare för de lokala tingsrätterna och tagit del av opinionsyttringar. Det är ingen tvekan om att detta förslag har medfört mycket oro och osäkerhet. Förslaget saknar lokal förankring. Jag hörde senast i går när jag körde bil genom Dalarna att länsstyrelsen i Kopparbergs län slår vakt om den tingsrättsorganisation som man har. Man ville bevara den lokala förankringen i dömandet. Om man genomför departementets idé beträffande den framtida tingsrättsorganisationen, kommer den lokala förankringen i dömandet att äventyras. Enligt min uppfattning finns det stor anledning att bearbeta denna fråga vidare. Jag tycker att det vore bra om statsrådet så snabbt som möjligt kunde ge besked om vilken tingsrättsorganisation som kommer att gälla. Herr talman! Statsrådet Hellsvik avslutade sitt svar med att upplysa om att de sifferuppgifter som jag har presenterat skulle vara framtagna av Domstolsverket. Det är alldeles riktigt. Men i vilket syfte poängterar statsrådet detta?
Herr talman! Syftet var att påpeka att sifferuppgifterna inte utgör någon del av utredningen. Varken Göran Magnusson eller jag kan helt säkert säga att dessa siffror är korrekta. Det var det som var skälet. I övrigt är också jag väl medveten om den oro som finns ute på de berörda tingsrätterna. För det första är det självklart att de som berörs blir oroade. Det behöver man inte ha mycket fantasi för att förstå. För det andra har jag själv besökt ett flertal av dessa tingsrätter för att ta emot synpunker och för att ha möjligheter att föra diskussioner. Att förvänta sig att jag i dag skulle kunna ge ett besked vore litet grand att underkänna hela remissförfarandet, eftersom remisstiden gick ut i torsdags. Så sent som i dag har en del remissvar kommit in som säkert avsänts i tid. Departementets tjänstemän har hela helgen bearbetat de inkomna remissvaren. Det är ju många frågor som är aktuella och vi måste beakta de synpunkter som har kommit in. Men vår ambition är att så snabbt som möjligt få fram ett tillräckligt underlag för att kunna presentera vårt förslag till den framtida domstolsorganisationen.
Herr talman! Det är Domstolsverket som har gjort de ekonomiska beräkningarna. Statsrådet framställde de ekonomiska beräkningarna så att jag uppfattade det som om de skulle vara mindre tillförlitliga, eftersom Domstolsverket är remissinstans. Jag hoppas att inte andra remissinstansers uppgifter tolkas på samma sätt. I så fall vore inte remissomgången särskilt värdefull. En brist i den utredning som ligger till grund för hela diskussionen är att praktiskt taget varje uppgift saknas om de ekonomiska effekterna av det förslag som departementet står bakom. Därför är det ju värdefullt att Domstolsverket har tagit fram uppgifter. Det måste ske en del förändringar i själva tingsrättsorganisationen. Alla som arbetat med denna fråga är väl medvetna om det. Men det är en mycket drastisk åtgärd att lägga ned 24 tingsrätter.

Herr talman! Sören Lekberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stävja kriminaliteten inom taxiverksamheten i Bakgrunden till Sören Lekbergs fråga är en nyligen presenterad utredning som gjorts av ett antal personer från skilda verksamheter, som har med frågor om taxis verksamhet att göra. Enligt utredningen finns det risk för att kriminella slår under sig all taxiverksamhet i Stockholm. Bekämpande av brottslighet är i första hand en fråga för polisen. Jag har erfarit att denna fråga nyligen har behandlats av polisledningen i Stockholm och att Stockholmspolisen har för avsikt att intensifiera arbetet mot denna brottslighet. Några åtgärder från min sida behövs därför inte.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den utredning som har gjorts av de lokala myndigheterna. Omfattande utredningar har gjorts där inte bara myndigheter deltagit utan också organisationer och näringen. Vi har inte kunnat undgå de tidningsartiklar som har förekommit under en lång tid om de olägenheter som finns i dag inom taxinäringen, där det förekommer en omfattande kriminalitet. Myndigheterna klagar på att de har svårigheter att göra någonting åt det hela. Därför är jag mycket förvånad över det som jag tycker mycket passiva svar som justitieministern ger på min fråga. I svaret hänvisas till att detta i första hand är en fråga för polisen. Det är riktigt att det är polisens uppgift. Men för att polisen skall kunna bekämpa brott måste också regelverket fungera. Därför vill jag upprepa frågan: Vilka åtgärder ämnar justitieministern vidta för att komma till rätta med de här olägenheterna?
Herr talman! Ansvaret för regelverket för taxinäringen och trafiktillstånden ligger på kommunikationsdepartementet. Därför svarar jag på den del av frågan som berör mig, nämligen bekämpandet av själva brottsligheten. Jag har fått besked från Stockholmspolisen om att man avser att intensifiera sin verksamhet. Jag vet också att min kollega, kommunikationsminister Mats Odell, i dag har besvarat en fråga som även den rör taxiverksamheten. Jag vet att han, och det ligger på hans bord, förbereder ett förslag till regeringen som innebär ett uppdrag till statskontoret just i detta ämne. Jag tycker inte att det är passivitet. Det är att hålla sig till den roll man har.
Herr talman! I dag har också trafikutskottet behandlat den här frågan. Majoriteten i utskottet har gjort ett tillkännagivande, att man bör förändra lagen som gäller tillstånden, så att de löper per bil och inte som i dag på ägaren eller det bolag som söker tillståndet. Det är ganska anmärkningsvärt att riksdagen tar initiativ, medan regeringen hittills har varit mycket passiv i just den här frågan. Ingen har kunnat undgå att notera det missbruk som har förekommit inom den här verksamheten under lång tid.
Herr talman! Tillstånden är som sagt en fråga för kommunikationsdepartementet. Det är just frågan om en eller flera bilar som Mats Odell har diskuterat tidigare i kammaren. Men jag vill också säga att det inte är ett ärende som har dykt upp för Mats Odell i dag till följd av frågan i kammaren, utan det är ett ärende som man började arbeta med på kommunikationsdepartementet redan i våras. Men vi kallar inte till presskonferens varje gång vi tar initiativ och påbörjar ett arbete. Därför kan jag förstå att det kan uppfattas som passivitet. Men man har alltså inom kommunikationsdepartementet arbetat för att få till stånd förbättringar. Sedan är det en annan fråga om det skall ändras i regelverket eller, som jag vet att man diskuterar, om det skall vara en utökad samverkan mellan de olika organ som är berörda.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja få justitieministerns kommentar till de påståenden som görs i media, bl.a. från polisens håll. Man säger att man tycker att åklagarna är passiva. Det är mycket möjligt att lagen är så utformad att den inte ger åklagarna möjlighet att gripa in och väcka åtal. Men det skulle vara intressant att höra justitieministerns uppfattning. Det är ändå justitieministerns bord.
Herr talman! Som seriös politiker kan man inte dra några absoluta slutsatser av enstaka uttalanden. Däremot kan jag säga att våra åklagare över huvud taget har en mycket stor arbetsbelastning, som självklart går ut över deras möjligheter att driva åtal i en mängd olika frågor. Det gäller taxinäringen, där det förekommer en form av ekonomisk brottslighet. Men det gäller också många andra former av brottslighet. Polisens vilja att intensifiera arbetet bör rimligen också innebära att man får fram ett bättre underlag, som gör det lättare för åklagarna att i sin tur driva de här frågorna. Att detta är ett problem tycker jag det är viktigt att vi inte förnekar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga frågestunden, men jag hoppas att justitieministern i fortsättningen noga kommer att följa de här frågorna. Det är inte bara en polisiär uppgift. Det är också en uppgift för regering och riksdag att noga följa de här frågorna och verkligen gå de krav till mötes som reses då det gäller att få bättre lagstiftning på det här området och att få ökade möjligheter till tillsyn.
Herr talman! Att regeringen inte följer den här typen av ärenden bara på grund av den yttre debatten, utan att det är på grund av verksamheten som vi följer dem, tycker jag kommer till uttryck i att Mats Odell redan i våras startade ett förberedelsearbete för att få förbättrade möjligheter att komma åt den illegala verksamheten.

Herr talman! Karin Wegestål har med anledning av pensionsarbetsgruppens promemoria Ett reformerat pensionssystem -- Bakgrund, principer och skiss frågat mig hur kvinnor med 10--20 år kvar till pensioneringen, och som trots svårigheterna räknat med att få full pension, skall kunna kompensera sig för den försämring som det nya pensionssystemet kommer att innebära för dem. I direktiven för pensionsarbetsgruppen anges att pensionssystemet skall reformeras enligt vissa riktlinjer. Dessa riktlinjer, som också finns angivna i 1991 års finansplaner och regeringens proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska politiken, innebär för det första att beslut rörande pensionssystemet skall präglas av långsiktighet och stabilitet. En annan viktig utgångspunkt är behovet av ett högre långsiktigt sparande. Vidare skall förändringarna stimulera till ökat arbete och därmed öka den ekonomiska tillväxt som är nödvändig bl.a. för att finansiera pensionerna. Slutligen skall de förändringar som vidtas bidra till ett större samband mellan avgifter och förmåner. Jag vill också påpeka, att det på många ställen i promemorian anges, att det som redovisas är en skiss, som kan läggas till grund för en reformering av det allmänna pensionssystemet. På en del väsentliga punkter fordras fortsatta överväganden. Det är dock viktigt att konstatera att pensionsarbetsgruppen angett några principer som utgångspunkt för ett framtida pensionssystem. En av dessa principer är att det bör finnas ett starkare samband mellan avgifter och förmåner i systemet. Gruppen har emellertid, inte minst med tanke på kvinnornas situation, tänkt sig flera fördelningsmässiga inslag i det nya systemet. Skissen innebär att samma regler tillämpas för kvinnor och män. Grundtryggheten i det tänkta systemet gynnar kvinnor mera än män i och med att den ger mera kompensation vid lägre inkomster. Det handlar vidare om att ha särregler för personer som avstår från förvärvsarbete för att ta hand om minderåriga barn och eventuellt även för värnpliktiga under grundutbildning. Man har också övervägt möjligheten att dela pensionspoäng mellan makar. Gruppen har dock inte tänkt färdigt på denna senare punkt. För att vara mer precis finns det olika uppfattningar i gruppen. I promemorian redovisas också att ett nytt regelsystem bör förses med övergångslösningar. Flera alternativ till sådana lösningar presenteras. Den som när de nya reglerna träder i kraft alltjämt är i yrkesaktiv ålder bör ges möjligheter att anpassa sig till de nya förutsättningarna och utrymme att påverka sin situation. Avsikten med att publicera promemorian var att få i gång en diskussion om vårt pensionssystems framtid utifrån vissa principiella utgångspunkter. Den här frågan som är ställd till mig är ett exempel på en sådan diskussion. Det är naturligtvis ännu för tidigt för mig att presentera några färdiga synpunkter på promemorians innehåll.
Herr talman! Herr socialminister! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag tycker att det är ett fylligt och bra svar. Jag instämmer i att det är bra att man har kommit ut med en skiss. Jag menar att det finns ett stort behov av att diskutera de här frågorna. Det har varit alldeles för litet diskussion om det pensionssystem som finns. Jag skulle vilja säga att det är med anledning av det som man nu kan föreslå ändringar som kanske kommer att få svåra konsekvenser, speciellt för kvinnorna. För kvinnorna vet egentligen inte vilka konsekvenser det nuvarande pensionssystemet har. De regler som var avsedda att underlätta för kvinnorna, dvs. 15 och 30 årsregeln, har inte kommit i gång och fungerat på ett riktigt bra sätt för kvinnorna, snarare har det varit negativt. Under tiden från 1960 har det varit svårt för kvinnor att uppnå den tid som behövs för att man inte skall få en reducerad pension. Den tidigare pensionsberedningen sade att först personer födda 1944 och senare var de som riktigt kunde utnyttja ATP-systemet. Speciellt gällde det kvinnorna. Det blir egentligen de kvinnorna som hamnar på gränsen mellan det nya och det gamla pensionssystemet. Därför är det väldigt viktigt att man ser över detta. De har levt i det samhälle vi har, med de möjligheter till arbete som har funnits, med svårigheter med barnomsorg och de deltidsförhållanden som många gånger är kvinnornas. Kanske har de räknat med att de skulle hinna med att få full pension, och så får vi nu ett nytt system. Därför skulle jag gärna vilja vet vad det finns för möjligheter att klara detta.
Herr talman! Jag har några kommentarer till den skiss som har lagts fram. Om jag får börja med det som är själva grunden för att både den förra regeringen, den socialdemokratiska regeringen, och den nuvarande regeringen anser att det är nödvändigt att se över och ändra i ATP-systemet, så har det förstås att göra med att vi är oroliga för att systemet inte kommer att vara tryggt tillräckligt länge om en del saker inträffar. Ett sådant exempel är förstås om tillväxten i vår ekonomi går ned och om den under längre tid är lika dålig som under de tre fyra senaste åren. Då visar det sig att vi blir tvungna att mycket drastiskt skära ned de utlovade pensionsförmånerna, låt säga en bit in på nästa sekel. Det har varit tanken både hos den föregående regeringen och hos den nuvarande att försöka hitta förändringar nu som gör att pensionssystemet blir stabilare och tryggare, vilket rimligen alla tjänar på, men allra mest de som är mest beroende av pensionssystemet i dess offentliga skick. Vad gäller de olika reglerna, 30-årsregeln nämndes och frågan om full och inte reducerad pension, är den nya skissen på en punkt fundamentalt annorlunda mot det nuvarande systemet, genom att det inte längre kommer att finnas någon slags full pension. Det nya systemet bygger huvudsakligen på en livsinkomstprincip. Det innebär att man kan få hur mycket pension som helst. Man kan också få litet pension, beroende på hur länge man har arbetat eller vårdat minderåriga barn. Begreppet full pension förlorar sin mening i det kommande pensionssystemet. En utomordenligt viktig fråga när man skall ändra regler för en så långsiktig sak som pensioner är förstås hur övergångsreglerna skall se ut. Arbetsgruppen presenterar flera stycken olika, tänkbara övergångsregler, alltifrån att systemet skulle införas omedelbart för alla, till att det egentligen bara skulle börja tillämpas för dem som är 16 år i dag, och olika mellanformer av detta. Det är en viktig del av den offentliga debatten att diskutera övergångsreglerna. Helt fritt från ekonomiska bedömningar kan man väl inte göra det. Vår tanke i gruppen var att ju förr vi fattar beslut om hur det skall se ut på låt oss säga 2010 talet, desto mer omfattande övergångsregler kan man ha. Väntar riksdagen till 2007 eller något sådant blir det svårt med generösa övergångsregler.
Herr talman! Det finns saker i det gamla systemet som inte har varit så bra, men de bästa bitarna för kvinnorna har som sagt inte riktigt kommit i gång. Det är synd att det kommer att ske ett skifte av system mitt i den möjlighet som kvinnorna skulle ha haft att få en bra pension. Men det finns också saker i den här skissen som är bra. Det är att den som arbetar länge i systemet har en möjlighet att få bättre pension än i dag. Det är låginkomsttagare med lång tid i arbetslivet som är vinnare på detta. Det är klart att det också finns många kvinnor i den situationen. Men de räkneexempel som jag har sett gör att jag kan säga, att de personer man hänvisar till, som har ett typiskt kvinnligt beteende, får en försämring. Trots att man har lagt in fiktiv pensionspoäng för vård av barn, får de ändå en lägre pension än de skulle ha fått med det gamla systemet. Därför har kvinnor all anledning att vara observanta och diskutera detta förslag innan det är färdigt.
Herr talman! Det är förvisso sant, som Karin Wegestål säger, att det är viktigt att vi diskuterar den här frågan. Det gäller inte bara kvinnor, utan kvinnor och män. Får jag bara peka på ett par saker som har att göra med den s.k. 30-årsregeln. I den allmänna debatten pekar man på att den är en fördel för pensionstagarna i så måtto att det räcker med att arbeta i 30 år för att få full pension, vilket är kortare än inom de flesta europeiska system. Det man ibland glömmer bort i debatten är förstås det som Karin Wegestål snuddade vid, nämligen att den som i dag arbetar 49 år, och får pensionsavgifter inbetalda för sig, bara har rätt att räkna 30 år. De 19 senare åren får man ingenting för. Problemet blir ekonomiskt. Om Karin Wegestål tycker bra om de delarna av pensionsarbetsgruppens förslag som handlar om att de som arbetar länge, ofta låginkomsttagare, kan få mer, men tycker illa om den andra delen, kommer pensionssystemet inte att bli stabilare och tryggare, utan mycket mera instabilt och otryggt. Det blir mycket dyrare om man bejakar bara den ena delen och inte den andra.

Herr talman! Per Stenmarck och Hugo Bergdahl har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ för att naprapaterna skall kunna erhålla legitimation. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har tidigare haft anledning att diskutera frågan om en eventuell legitimation av naprapater i riksdagen. Då har jag framfört att alternativmedicinkommittén i sitt betänkande 1989:60 diskuterade frågan men ansåg att det inte fanns förutsättningar då för legitimation av naprapater. Det är i första hand Socialstyrelsen som skall bevaka om det kommer fram en sådan vetenskaplig dokumentation att det finns anledning att ompröva frågan. Representanter för Svenska Naprapatförbundet har vid besök på Socialdepartementet i början av året och i en skrivelse till regeringen hemställt om att frågan om legitimation skulle diskuteras på nytt. Regeringen uppdrog på mitt förslag den 20 februari i år åt Socialstyrelsen att avge utlåtande om huruvida det föreligger ett dokumenterat vetenskapligt underlag för att tillstyrka legitimation av naprapater. Socialstyrelsen har redovisat sin bedömning av frågan i en rapport som inkom till regeringen den 18 juni i år. Enligt Socialstyrelsens mening föreligger för närvarande inte dokumenterat vetenskapligt underlag för att tillstyrka legitimation av naprapater. På senare år har motioner väckts i riksdagen om legitimation av naprapater, socionomer, kuratorer, dietister, arbetsterapeuter samt fotterapeuter. Jag kan också tillägga att det i form av uppvaktningar till mig på departementet har framförts samma önskemål för ytterligare grupper utöver dessa. Enligt min mening finns det skäl att i ett större sammanhang fundera på vilka kriterier som skall gälla för att rättsligt reglera ytterligare yrkesgrupper inom hälso och sjukvården. En anledning till det är den pågående förändringen av organisationsformerna inom hälso och sjukvården som bl.a. kommer att innebära en ökad andel av privat verksamma yrkesutövare. En annan anledning är att den anpassning av den svenska lagstiftningen till EG-rätten som för närvarande genomförs kan motivera en översyn av vilka förutsättningar som bör gälla för införande av legitimation för utövning av yrken inom hälso och sjukvården. Jag är mot denna bakgrund beredd att ta initativ till att en allmän översyn görs av principerna för införande av föreskrifter om legitimation eller andra kompetensbevis för yrken inom svensk hälso och sjukvård.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Dess värre tycker jag inte att det för saken framåt. När man diskuterar naprapaternas betydelse för många människor -- det rör sig troligen om en miljon besök årligen för mer än 200 000 patienter -- är det viktigt att konstatera att den metod som naprapaterna använder sig av, nämligen den s.k. manipulationsmetoden, har prövats och visat sig fungera. Detta var en del av alternativmedicinkommitténs arbete. Det här ledde fram till att en annan yrkesgrupp inom alternativmedicinen som använder sig av samma metod, nämligen vissa kiropraktorer, fick legitimation. Det borde därmed, som jag ser det, vara logiskt att också ge naprapater, som det finns fler av i Sverige och som dessutom utbildas i Sverige, legitimation. Detta styrks i det utlåtande som Socialstyrelsen avgav för ett tag sedan. Professorn i allmänmedicin vid Uppsala universitet, Gösta Tibblin, tillika vetenskapligt råd, skriver: ''Naprapatutbildningen i Sverige förefaller vara betydligt kvalitetssäkrare än den utländska kiropraktikerutbildningen och mer anpassad till svenska förhållanden.'' Vidare skriver Gösta Tibblin: ''Det förefaller vara svårt att på saklig grund avstå från att ge naprapaterna legitimation när nu den betydligt mindre gruppen kiropraktorer fick legitimation - -.'' Detta bör vara ett tungt vägande skäl i sammanhanget. Jag frågar därför statsrådet vilken tidsplan statsrådet ser för legitimation av naprapater.
Herr talman! Även jag vill framföra ett tack till statsrådet för svaret på min fråga. Frågan om legitimation av naprapater har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Inte bara riksdagen utan även berörda utskott har utfört ett omfattande arbete på detta område. Riksdagen har uttalat sig för legitimation av naprapater så snart det föreligger ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att avge ett utlåtande, precis som statsrådet redovisade i sitt svar. För det ändamålet anlitade Socialstyrelsen tre experter, bl.a. just professor Gösta Tibblin, som redan har nämnts av föregående talare. Den sammanfattning som Tibblin skrev har Per Stenmarck redan redovisat, så jag skall inte upprepa den. Jag konstaterar att den allmänna översynen av principerna för erhållande av legitimation skall utredas. När skall utredningen sätta i gång sitt arbete, och hur lång tid räknar statsrådet med att utredningen skall arbeta? Det här svaret är givetvis en besvikelse för mig, och det är säkert en stor besvikelse för de naprapater som är berörda och som har haft stora förväntningar på att en ny regering äntligen skulle göra slag i saken.
Herr talman! Det är alldeles korrekt som Hugo Bergdahl säger att riksdagen har uttalat att ett beslut skall fattas när det finns underlag härför. En del av bakgrunden till att jag i våras föreslog regeringen att ett uppdrag skulle ges till Socialstyrelsen var att frågan behövde lyftas fram eftersom det inte hade hänt så mycket på några år. Det framkommer relativt tydligt i Socialstyrelsens svar att man avstyrker legitimering. Det kom inte riktigt fram i de två frågeställarnas synpunkter. Det talas mycket klart om att underlaget för bedömning av utbildningen är begränsat, att läkarnas kompetens är heterogen, i många fall låg, etc. Det som förbryllar mig något är att när Per Stenmarck citerade den som möjligen kan karakteriseras som mest positiv av de tre tillfrågade, valde Per Stenmarck att bryta citatet mitt i en mening. Citatet lyder i sin helhet: ''Det förefaller vara svårt att på saklig grund avstå från att ge naprapaterna legitimation när nu den betydligt mindre gruppen kiropraktorer fick legitimation - -.'' Där satte Per Stenmarck punkt. Men citatet fortsätter: ''- - på som det förefaller ganska lös grund.'' Man kan ha uppfattningen att Socialstyrelsen har fel i sakfrågan. Men det är litet synd om vi skall behöva tvista om vad Socialstyrelsen egentligen har föreslagit. Svaret på den fråga som ställdes av regeringen är: ''Enligt Socialstyrelsens mening föreligger för närvarande inte dokumenterat vetenskapligt underlag för att tillstyrka legitimation av naprapater.'' Min uppfattning är, och som framgår av mitt svar, att vi bör se över hela frågan om legitimation av olika yreksgrupper. Jag är beredd att mycket snart ta initiativ till en sådan översyn. Jag tror att detta innehåller en del komplexa frågor som rör juridik osv., som gör att jag i dagsläget inte vill ge besked om när utredningen kan bli klar.

Herr talman! Jag tror att det för många av dem som är intresserade av sjukvårdspersonalens situation och sjukvårdsfrågor är svårt att förstå skillnaden mellan att kiropraktorer kan få legitimation men naprapater inte kan få det. Utbildningarna och arbetsuppgifterna är inte så helt olika. Därför tycker jag att det faktum att det drar ut på tiden innan man kommer till skott är oroväckande. När avser statsrådet att tillsätta utredningen? Hur lång tid kan man räkna med att den skall behöva arbeta för att komma fram till några synpunkter?